Fru talman! När man skall behandla enskilda flyktingärenden kan det vara väldigt svårt att se helheten i en lagstiftning. Det är en lång process som har fört fram till den lagstiftning som vi har och till de rätt stora förändringar i det lagförslag som är framlagt. Ulla Hoffmann beskyllde oss centerpartister för att ha lämnat vårt ställningstagande i motionen. Men det är faktiskt så att utskottet i sin skrivning tar upp motionen, och den rättsprocessutredning som är under tillsättning skall arbeta skyndsamt med denna fråga. Det är möjligt att jag har suttit så länge i riksdagen att jag har kännedom om vad som händer. Regeringen handlar nämligen inte alltid skyndsamt vid ett tillkännagivande från utskottet. Regeringens handläggning kan ibland vara mer skyndsam, om man får skrivningar i en utskottstext som majoriteten står bakom. Det kan också vara någon typ av majoritet bakom reservationsskrivningar. Därför har vi i centerpartiet, som jag sade i mitt anförande, ställt oss bakom majoritetens skrivning i stället för att reservera oss. Vi tror att vi på det sättet snabbare når ett resultat. Här är det fråga om så pass komplicerade frågor att man inte kan besluta sig från dag till annan, utan man måste veta vad besluten kommer att innebära i vidare bemärkelse.
Fru talman! Jag vill erinra Karin Israelsson om att jag inte beskyllde Centerpartiet för någonting. Jag talade bara om vad som hände i Studio ett, där Marianne Andersson sade att det finns en motion från Centerpartiet vad gäller preskriptionstiden. Men jag finner att det inte finns någon sådan reservation, eftersom reservationen inte har tillstyrkts av centern i utskottet. Jag har inte heller haft någon invändning mot Rättsprocessutredningen. Tvärtom välkomnar vi den. Som Karin Israelsson väl vet vill vi ha förvaltningsdomstolar i stället. Men vad vi tar upp, som vi tycker är viktigt, är att fallen måste lösas under den tid som utredningen pågår, så att det inte blir fall som Mohammad Shakeri eller andra igen. Återkallandeprojektet, som nu är en ordinarie verksamhet, löper fortfarande.
Fru talman! Vi är ett antal ledamöter i Centerpartiets riksdagsgrupp, som också har divergerande uppfattningar ibland. Vi som sitter i utskottet anser att skrivningen är tillfyllest för att kunna gå vidare så att man kan undvika de tragiska händelser som dock har inträffat. Vi tror att de myndigheter som har att bereda dessa ärenden har dragit lärdom av det inträffade, så att de mer noggrant går igenom de ärenden som skall bedömas.

Fru talman! Jag märker att jag inte får något svar av Karin Israelsson. Men jag hoppas verkligen att Karin Israelsson och Centern utnyttjar det samarbete som de har med regeringen och att de påverkar så att det nu blir en officiell signal till de myndigheter som jobbar med återkallandeprojektet, att de tills Rättsprocessutredningen är färdig med sitt arbete måste vara otroligt försiktiga.
Fru talman! Jag begärde replik för att säga till Ulla Hoffmann att det säkert inte överraskar att jag kan instämma i hennes anförande. Det gäller även punkten om preskriptionstid avseende felaktiga uppgifter. Det framgick ju också av mitt anförande att Folkpartiet har en reservation i vilken vi kräver att regeringen snarast återkommer med förslag i frågan. Varför då inte slå till med två år direkt? Jo, det är faktiskt så att vi från Folkpartiets sida inte rakt upp och ned vill höfta till när det gäller om preskriptionstiden skall vara ett, två, tre, fyra, fem eller åtta år. Detta med generell amnesti och preskriptionstider i utlänningspolitiken är ibland nödvändigt. Men det är absolut inte oproblematiskt, vilket väldigt tydligt framgår av Ulla Hoffmanns reservation nr 15 och den kritik som där framförs mot regeringens Bosnienbeslut under sommaren 1993. Beslut om preskriptionstider och amnestier kan alltid leda till frågeställningar, t.ex. om ifall rätt människor har fått stanna. Det finns problem i det här sammanhanget. Vi tycker att det är rimligt att de blir belysta och kräver att regeringen återkommer snarast. En preskriptionstid behövs. Erfarenheterna har visat att det inte går att vara utan den.
Fru talman! Jag hyser största respekt för och instämmer i mycket av det som Lennart Rohdin sade. Jag har också full förståelse för uppfattningen om Under den tid som utredningen pågår händer det saker. Ett antal människor kommer att drabbas. Därför måste vi vara försiktiga. Preskriptionstiden för brukande av falsk urkund drabbar ju svenskar lika väl som flyktingar. Människor kommer att hamna på den ena eller den andra sidan. Men det viktigaste är att vi nu gör någonting, så att de människor som omfattas av det f.d. återkallandeprojektet får rätt till en preskriptionstid. Varje enskilt fall måste kontrolleras.
Fru talman! Till skillnad från Karin Israelsson kan jag absolut inte utlova att vårt goda samarbete med regeringen automatiskt kommer att leda till några efterföljder på den här punkten. Men vad vi vet, Ulla Hoffmann, det är att riksdagen i dag kommer att besluta om att avslå alla de yrkanden om preskriptionstider som föreligger. Oavsett vilken reservation vi stöder, förändras inte saken. Precis som Ulla Hoffmann säger blir det naturligtvis problem till dess att regeringen kan återkomma med förslag. Jag har inte mycket tro när det gäller regeringen och invandrarmyndigheterna, men jag tror att debatten kring fallet Shakeri ändå kommer att skapa en viss återhållsamhet, åtminstone under den korta tid som behövs för att återkomma till riksdagen med ett bra förslag som innebär en preskriptionstid, för det behövs.
Fru talman! Jag sade ju i mitt anförande att jag ville ha ett svar på frågan vad vi skall göra med dem som väntar på den här rättsprocessutredningen. Nu har jag fått svar av Centerpartiet och av Folkpartiet. Nu väntar jag bara på att statsrådet Schori också skall ta upp frågan. Jag tror, liksom Lennart Rohdin, att en sådan här debatt kan göra att det händer något i frågan.

Fru talman! I dag håller Fem i tolv-rörelsen manifestationer mot rasism runt om i Sverige. Temat i år är: Minns ni offren? Detta sker mellan klockan 12 och klockan 15, så vi som är ansvariga för flyktingpolitiken i olika partier kan knappast gå dit. Upprop har skickats ut till alla kommuner i Sverige, och på mer än hundra platser i landet kommer folk att manifestera mot främlingsfientlighet. Uppslutningen kring rörelsen har hela tiden växt, och numera deltar flera hundra tusen i den. Fem-i-tolv-rörelsen, som i dag leds av Stig Wallin, startades 1988 av hans dotter Sara, som året därpå mördades av en eritreansk flykting. År 1988 började människor spontant samlas på torget i Härnösand för att demonstrera i stillhet för flyktingar fem söndagar i rad. Hennes föräldrar fortsatte med demonstrationerna även efter mordet och menade att klockan är fem i tolv när det gäller att minska invandrarfientligheten och lära sig leva tillsammans. Under ett antal år har man på många håll i Sverige fortsatt med dessa demonstrationer. Det är en händelse som ser ut som en tanke att vi just i dag, den 5 december, skall diskutera den nya utlänningslagen. Hur ser den ut egentligen? Kommer den att ge det skydd som skyddsbehövande asylsökande behöver? Det anser inte Miljöpartiet de gröna, och därför vill vi avslå regeringens proposition Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv, men vi har endast ett särskilt yttrande, då vi inte har kunnat få majoritet i frågan. Jag vill inte frånta Miljöpartiet möjligheten att reservera sig i enskilda frågor under behandlingen. Fru talman! I dag behandlas många viktiga förändringar i utlänningslagen. Det förslag som lades fram utmynnade i 280 motyrkanden. Med tanke på att revideringen ändå inte är mer omfattande, betyder det att varje nytt förslag fått både ett och flera motförslag. Även paragrafer i nuvarande utlänningslag har fått nya och förändrade förslag. Det är mycket förvånande, för att uttrycka sig milt, att man inte från departementets eller den socialdemokratiska utskottsgruppens håll visat en större lyhördhet inför behandlingen i utskottet. Men det är ju ofta så i dag att den nuvarande regeringen inte ens är lyhörd mot det egna partiet och dess väljare, så det kanske inte är så märkligt ändå att man inte lyssnar på oppositionen när majoriteten är klar. Dock anser jag att ett samarbete hade varit ett oöverträffat grepp för att komma fram till den bästa lösningen. De fyra partier som har en i stort sett gemensam syn på flyktingpolitiken: Folkpartiet, Vänstern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, har dock etablerat ett gott samarbete under behandlingen av ärendet och inför dagens beslut. Jag har ett citat av Karin Boye, som gäller många som jobbar med flyktingar: Var inte född till upprorsman men tvangs ändå bli det. Varför är inte mitt öde privat? Varför rotar jag i det? Vi som har börjat jobba med det här kan inte sluta. Det skulle vara så skönt att sätta sig i gungstolen och vara farmor och sticka strumpor, men det går liksom inte när man har börjat, och när man kan och vet om allt det här. De här orden kan väl gälla för mig och för många av de människor jag har mött i mitt arbete med flyktingar utanför riksdagen; milda, starka, medkännande och kunniga människor som ser det som viktigt att kämpa för enskilda människors öden och att verka för humanitet i Sverige och i världen. Det står i betänkandet att vi skall se den svenska migrationspolitiken som en helhet, bl.a. när det gäller säkerhets-, handels-, bistånds och utrikespolitik. Detta instämmer Miljöpartiet de gröna i. Hur skall Sverige kunna medverka till att undanröja eller lindra orsaker bakom flykt och påtvingad migration? Om man lyckas undanröja krig och inbördeskrig och motverka krigsrisker, försvinner de stora flyktingströmmarna. De rika staterna i världen är sällan i krig, men de bidrar genom att exportera vapen. Som ett exempel kan man nämna att västmakterna, genom att beväpna Saddam Hussein, möjliggjorde 1983-1994 sökte asyl i Sverige, var på flykt från tio krigförande länder dit svenska företag under samma period hade exporterat krigsmateriel. Det är redan nämnt här i dag. Låt förebyggandet av flyktingströmmar börja i Sverige! Sluta med vapenexporten till alla tveksamma länder! Detta måste ha högsta prioritet när det gäller handelspolitiken för att förebygga behovet av flykt, men där finns mycket annat att ändra på. Fru talman! I år kommer troligen endast 5 000 asylsökande till Sverige. Minskningen beror till stor del på att Sverige kräver visum från mer än 100 länder, däribland så gott som alla "flyktingproducerande länder" - vilket hemskt uttryck! Viseringen skall enligt Miljöpartiets åsikt inte vara en åtgärd som sätts in för att minska flyktingströmmarna. Då urgröps asylrätten. Ge krigstjänstvägrarna asyl! I gällande asyllag anges särskilt krigsvägrare som berättigade till asyl i Sverige. Även när kriget slutat skall asyl ges till vägrare som kan vänta sig stränga straff i efterhand. I betänkandet föreslås att krigsvägrare tas bort ur definitionen av dem som skall beviljas asyl. Detta är ett av många steg bakåt som svensk lag har tagit sedan inträdet i Europaunionen och, speciellt i denna fråga, inför Sveriges anslutning till Schengenavtalet, genom vilket ännu ett steg tas mot den slutna fästning Europa som kritikerna länge förebådat. Att uttryckligen nämna krigsvägrare som en grupp med självklar rätt till skydd är en tydlig markering mot militarisering och för fredssträvanden. Sveriges närmande till Schengenavtalet sker under ganska total tystnad. I förberedelserna inför Schengenanslutningen ingår sedan 1991 att Sverige vägrat ge asyl åt krigsvägrare. Minst 700 asylsökande krigsvägrare har kommit från Serbien, Kroatien och Bosnien under de senaste fyra åren. Sveriges invandrarmyndigheter och regering bryter systematiskt mot sin egen lag om asyl till krigsvägrare. Miljöpartiet vill att Sverige skall stanna utanför Schengensamarbetet. Miljöpartiet anser att begreppet krigsvägrare skall kvarstå i den nya utlänningslagen. Vi anser också att begreppet de facto-flyktingar skall kvarstå som ett komplement till den nya formuleringen i 3 kap. 3 § där det står om att en "skyddsbehövande skulle vara i fara att straffas med döden eller med kroppsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning." Vi välkomnar den nya formuleringen, men vi vill även behålla de factoflyktingarna. Återföreningen är en förening som bildats av svenska medborgare eller personer med permanent uppehållstillstånd som har gift sig eller sambor med en asylsökande som fått ett avvisningsbeslut eller erhållit ett sådant efter att relationen uppstått. Ofta är barn med i bilden - gemensamma barn eller den ena partens barn - som efter lång tids sammanboende ser den asylsökande som sin förälder. Jag har några exempel på Utlänningsnämndens motiveringar vid avvisningar av dem som sökt på grund av anknytning. De är samtidigt exempel på hur Utlänningsnämnden avfärdar barnkonventionen: Vad beträffar den i ärendet åberopade konventionen gör nämnden följande bedömning: Sverige har genom ratificering av barnkonventionen iklätt sig en internationell folkrättsligt förpliktelse att följa konventionens bestämmelser. Då får de väl stanna då? Men nej: Det förhållandet att Sverige biträtt en internationell överenskommelse innebär inte att det blir gällande rätt. Domstolar och förvaltningsmyndigheter är därför inte bundna av konventionens regel som svensk lag. Mannen blev i det här fallet avvisad, och han har inte kommit tillbaka. Han är försvunnen. Jag har ytterligare ett exempel som berör det här man ofta säger om att någon skall lida allvarliga men. Nämnden fann inte att en kvinna som skulle få barn om en mycket kort tid, några månader, hade behov av sin man, utan fann att den asylsökande i ärendet inte visat att en verkställighet av avvisningen skulle medföra att hans hustru och väntade barn skulle lida allvarliga men. Ansökan lämnades utan bifall. Miljöpartiet förordar att en asylsökande med så stark anknytning som maka/make, sambo eller förälder till gemensamma barn skall ha rätt att söka för anknytning medan personen befinner sig i Sverige, detta för att undvika ytterligare självmord eller "försvinnanden" i hemlandet. I dag måste den som söker för anknytning som huvudregel resa hem och från sitt hemland. Fru talman! Sverige blev dömt enligt tortyrkonventionen i maj i år. Enligt domen bryter Utlänningsnämnden och Statens invandrarverk kontinuerligt mot tortyrkonventionen i fall då läkare och psykiatrer både ute i landet och vid tortyrcentrum intygat att den asylsökande utsatts för tortyr och således borde ha erhållit permanent uppehållstillstånd. Trots det avvisas asylsökande gång på gång. Tortyr ensamt ger inte rätt till uppehållstillstånd, enligt Utlänningsnämnden. Human Rights Watch har också riktat skarp kritik: Svensk asylpolitik visar allvarliga brister när det gäller mänskliga rättigheter, både vid mottagandet och vid behandlingen av de asylsökande. Detta berördes också av Ulla Hoffmann. På ett dygn fick jag efter en snabb rundringning uppgifter om tolv självmord och elva allvarliga självmordsförsök som inte lyckats, om man nu kan säga det, men som givit svåra skador. Detta är inte någon dubbelexponering, utan det finns ännu fler. Är dessa händelser ett resultat av en humanitär flyktingpolitik? Och det här är bara toppen på isberget. Tänk så många som går i självmordstankar, som gjort självmordsförsök utan efterföljande skador, som ligger på psyket - även oproportionerligt många barn. Man sänder tillbaka torterade asylsökande och motiverar det ofta med att tortyren inte har skett i fängelser, dvs. att det inte är en statligt utövad tortyr. Detta är resultatet av en obarmhärtig politik. Politiken mot svenskarna är inte heller barmhärtig med utslagning, nyfattigdom, otillräckliga resurser i äldrevården m.m. Flyktingpolitiken och de skoningslösa nedskärningarna inom socialförsäkringssystemet och socialpolitiken är samma andas barn. Lagen om vård av unga skall alltid gå före utlänningslagen, enligt Miljöpartiet. Jag kan tyvärr inte gå in på alla, som ni förstår. Fru talman! Alla grova brott har en preskriptionstid - dock icke ett uppgivet falskt namn eller en osanning om vilket land en asylsökande kommer ifrån. Dessutom kan flyktingar, t.ex. kurder från Turkiet, ha två namn: ett turkiskt och ett kurdiskt. De kanske inte ens ljög! En ung människa kan ha vuxit upp i Libanon men fadern varit från Syrien. Varifrån är han eller hon? Liknande brott av en svensk har en preskriptionstid på två år. Miljöpartiet yrkar på samma preskriptionstid för motsvarande "brott" som en asylsökande utfört. Lena Häll Eriksson har förklarat att gruppen som sysslat med dessa frågor upphört, och det är alldeles riktigt. Men chefen för Invandrarverket har också förklarat att arbetet numera ingår i det vanliga rutinarbetet. Angiveriet fortsätter och avvisningarna likaså. Fem till tio års vistelse i landet för en person med oklanderlig vandel är ingen garanti för att inte ett permanent uppehållstillstånd skall rivas upp och avvisning verkställas. Miljöpartiet yrkar på två års preskriptionstid för brukande av falsk urkund. 2 500. De har redan flyktingstatus som UNHCR givit dem, och de utses i flyktingläger bland dem som har det allra svårast. Invandrarverket vill dra ned flyktingkvoten genom att överföra pengar till sex andra områden hellre än att låta de nuvarande 1 850 komma hit och få skydd. Man vill inrätta en fond som skall användas för UNHCR-projekt. Sverige skall bekosta två mottagningscentrum för utsatta flyktingar i f.d. Jugoslavien m.m. Barnbyar skall inrättas för ensamstående somaliska barn i Kenya och Etiopien. Sverige skall hjälpa till med uppbyggnad av asylprövningsprocess och asylmottagande i Ryssland. Sverige skall erbjuda utbildning på plats i flyktinglägren för irakiska flyktingar. Information skall spridas i Sverige och utomlands i avsikt att få oseriösa sökande att avstå från att söka tillstånd i Sverige eller att ge sig i väg hit på vinst och förlust. Allt detta är bra - men det skulle bekostas med andra pengar. Wairimu Karago från UNHCR håller med om att det behövs nya sätt att möta flyktingars behov, men han poängterar också att alla kvotflyktingplatser som utlovats i Sverige behöver utnyttjas. Han säger i sin officiella kommentar att han utgår från att den nya modellen skall gå utöver tidigare beviljade bidrag till UNHCR om de skall kunna förverkligas. Jag skall ta upp några exempel på inhuman praxis. Förutom de återföreningsfall jag beskrivit har jag också nämnt att ett antal självmord begåtts - från en Avvisningar kan också leda till familjesplittring. Ett drastiskt exempel är en man med serbiskmuslimsk bakgrund, gift med en kvinna från Colombia. De har ett barn. Hon kan absolut inte åka till Colombia, och mannen tas inte emot i Serbien. Han skulle där, om han släpptes in, få utstå förföljelse av olika slag. Det är ett brott mot Helsingforskonventionen, mot svensk lag och även mot barnkonventionen. Vart skall de ta vägen, Pierre Schori? Jag kommer nu att tala om barnen. Att ha en portalparagraf om barnets bästa som inte ens är absolut är endast ett skri i öknen. Miljöpartiet anser att barnkonventionen skall inkorporeras i svensk lag. Utlänningsnämnden har konsekvent underlåtit att följa barnkonventionen under förutsättningen att konventionen inte är svensk lag. Man har därför inte funnit skäl att ge uppehållstillstånd åt barn som behöver det, vars bästa är att få stanna här. Detta är inte "alla barns bästa". Man prioriterar andra samhällsintressen än barnets bästa. Man avvisar barn som har humanitära skäl för att minska invandringen. I dag finns det ett annat mycket viktigt samhällsintresse att värna om, menar Miljöpartiet, nämligen medmänsklighet och solidaritet - ord vars innehåll jag anser vara mycket viktigt men som nu verkar bortglömt. Är det så illa? Vi beslutsfattare verkar ha dollartecken i ögonen när det gäller såväl inrikes som utrikes och asylpolitik. Nyligen skickades lilla Alexandra till Rumänien under en utredning om våldtäkt. Hon och hennes mamma släpptes in, men fadern fick återvända till Malmö. Chrisen Fernando, Evelyn Barrantes, de mest kända fallen - hur går det för dem? Invandrarverket och Utlänningsnämnden har några stående argument när det gäller att åsidosätta barnkonventionen: att den inte är lagfäst - "Vi följer bara svensk lag. ", att "barnets bästa" inte är klart definierat, att övergripande samhällsintressen går före barnets bästa, att man bara följer gällande praxis - som man själv har skapat. Hur går det för kristna från Iran som har konverterat? Hur går det för dem som avvisas med en enda förklaring: att de är misstänkta av säpo? Varken deras advokat eller de själva kan försvara sig mot eventuellt falska anklagelser. Rättssäkerheten är satt ur spel. Jag känner just nu till två unga män, gifta och med småbarn, som riskerar utvisning utan att de själva vet varför. Var är humaniteten. Återupprätta Sveriges anseende!

Fru talman! Jag vill redan inledningsvis deklarera att vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer - på inte mindre än 22 av betänkandets 78 moment - men att vi inte kommer att belasta kammaren med att yrka bifall till alla dessa. De grunder som regeringen föreslår för migrationspolitiken torde de flesta i Sverige instämma i, åtminstone på en ytlig nivå. Vi kristdemokrater anser dock att man måste fördjupa en del av resonemangen. Det gäller bl.a. de grundvärderingar som motiverar en generös, aktiv och tydlig bistånds och migrationspolitik. Det gäller förutsättningarna i Sverige i relation till behovet av flyktingmottagning och biståndsinsatser. Det gäller minoritetsförtryck som en av de viktigaste orsakerna till flykt, och det gäller avvägningen mellan biståndsinsatser i andra länder och flyktingmottagning i Sverige. De humanistiska och kristna grundvärderingar som till stor del ligger bakom den demokratiska utvecklingen i Sverige skall enligt oss kristdemokrater också vara grunden för Sveriges bistånds och migrationspolitik. Det allt överskuggande motivet till att vårt land skall föra en generös, tydlig och uthållig politik på dessa områden är moraliskt. Det handlar om vår plikt att bistå människor i nöd, grundad på respekten för alla människors lika värde. Denna grundläggande hållning sätts på prov under perioder när påfrestningarna på den svenska ekonomin är stora. Det är naturligtvis då viktigt att politiker i ledande ställning, politiska partier, frivilligorganisationer m.fl. lyssnar till folkopinionen. Men samtidigt finns en skyldighet att påverka opinionen genom att hänvisa till de grundvärden som den svenska demokratin bygger på. Självfallet finns inget enkelt matematiskt samband mellan de vid ett visst tillfälle aktuella förutsättningarna i Sverige och möjligheten till bistånds och flyktinginsatser. Men en viktig del av förutsättningarna är medborgarnas acceptans av en generös flyktingoch biståndspolitik. Det är därför viktigt att regering, riksdag, partier och organisationer bidrar till upprätthållandet av en vilja till insatser för människor på flykt. Heder åt Röda korset för deras insatser just i dessa dagar! Det blir annars lätt så att de ekonomiska problemen i Sverige bara jämförs med tidigare perioder i vårt land och inte med de förhållanden som gäller i de länder som genererar flyktingar. Att påverka viljan till insatser är en lika betydelsefull faktor som att förbättra landets ekonomi. Gustaf von Essen talade i sitt anförande om att förena humanism och realism. Här tycker jag att vi kan göra det. Jag yrkar bifall till reservation 6 mom. 2, beträffande grunden för migrationspolitiken. Fru talman! Regeringen betonar att respekten för mänskliga rättigheter är grundläggande för migrationspolitiken. I vårt land har länge pågått en utveckling i individualistisk riktning. Välfärd och rättigheter uppfattas av många som knutna till individer i högre grad än till grupper av skilda slag, som familjer, språkgrupper, etniska och religiösa minoriteter. Ett av de viktigaste skälen till flykt torde vara just förtryck av minoriteter och folkgrupper. De som i Sverige ofta kallas ekonomiska flyktingar är till stor del människor som är diskriminerade och förföljda på grund av minioritetstillhörighet. Akuella exempel kan hämtas från många konfliktområden. Sverige borde mycket aktivt verka för att lagfästa minoritetsrättigheter införs i åtskilliga av de länder som i dag hör till de mest flyktinggenerande. Majoriteten betonar att biståndspolitiken är en mycket viktig del av migrationpolitiken. Kristdemokraterna stöder den uppfattningen men vill markera att det inte får resultera i ett enkelt nollsummespel, där biståndsinsatser vägs mot flyktinginsatser. Orsakerna bakom flykt kan inte klaras av genom att världens rika länder bara omfördelar mellan två konton. Det är världens samlade resurser, i och uländernas samlade kreativitet och kunskap som behövs för att undanröja orsakerna till ofrivillig migration. Detta är i första hand ett moraliskt problem som måste lösas gemensamt. Fru talman! Regeringen föreslår att tillämpningen av 1951 års flyktingkonvention skall vara något vidare än för närvarande. Det är ett bra förslag, eftersom Sverige har tillämpat en snävare tolkning än många andra europeiska länder. I den offentliga debatten har man ofta pekat på hur få asylsökande som fått uppehållstillstånd enligt flyktingkonventionen. Många av de som fått uppehållstillstånd som de facto-flyktingar eller av humanitära skäl, borde i själva verket ha räknats som konventionsflyktingar. Övriga skyddsbehövande som enligt majoriteten skall kunna få uppehållstillstånd räknas upp i tre punkter. Kristdemokraterna har ingenting att invända mot de grupper av personer som inräknas i förslagen. Men den svenska lagstiftningen bör så långt är möjligt samordnas med andra länders. De tre grupper övriga skyddsbehövande bör därför föras samman i ett gemensamt lagrum, liknande de formuleringar som finns i Cartagena och OAU-deklarationerna. Enligt flyktingkonventionen bör människor får skydd på grund av att deras liv, säkerhet och frihet varit hotade av allmänt våld, utländsk aggression, massiva kränkningar av mänskliga rättigheter eller andra omständigheter som allvarligt stört den allmänna ordningen. Utgångspunkten för bedömning av skyddsbehovet bör vara risken för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Om Sverige ensamt inför en sådan komplettering till flyktingkonventionen kan det leda till ett ökat invandringstryck. Därför bör Sverige inom EU verka för att EU-länderna inför en europeisk konvention som är åtminstone lika vid som den som fattiga latinamerikanska länder kunnat komma överens om. Dessutom bör man förorda att rätten till asyl införs i Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Det skulle innebära ett närapå alleuropeiskt ansvarstagande för asylsökande samt att medlemsländernas praxis också skulle kunna prövas av Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att utlänningslagen i den nya version som föreslås innebär en alltför snäv tolkning av familjebegreppet. Regeringens definition innebär att vissa kategorier som hittills haft rätt till uppehållstillstånd i fortsättningen bara kan få det i undantagsfall. Det gäller bl.a. barn över 18 år som bor på annan ort men stöds av föräldrarna. Här ingår studerande och arbetande barn men även sjuka, handikappade och utvecklingsstörda barn som bor på institution. Dessa barn tillhör formellt familjegemenskapen enligt deras sätt att se det. Vi motsätter oss regeringens förslag att sänka åldersgränsen för invandring av ogifta barn från 20 till Jag yrkar bifall till reservation 12 mom. 25, beträffande sänkt åldersgräns till 18 år. Fru talman! Artikel 3 i barnkonventionen om att låta barnens bästa komma i främsta rummet tolkas i propositionen på ett långt ifrån glasklart sätt. Eftersom barnets bästa alltid skall prioriteras enligt artikeln, menar man att den principen endast blir ett av flera relevanta och nödvändiga intressen att ta hänsyn till. Genom denna omotiverade slutsats blir konsekvensen att beslut som strider mot barnets bästa kan fattas med hänvisning till andra intressen, utan vägledning för vilka avvägningar som kan göras. Majoriteten föreslår en portalparagraf om att barnets bästa särskilt skall beaktas. Det är bra men knappast en tillräcklig garanti. Det är emellertid tolkningen av konventionen som skapar de största problemen. Invandrarverket och Utlänningsnämnden har i ett antal asylärenden som berör barn inte tagit hänsyn till barnkonventionen med motiveringen att den inte är lagfäst, att den inte tillräckligt klart definierar barnets bästa och att andra samhällsintressen överväger. Vi kristdemokrater hävdar att en genomgång av praxis i barnärenden måste ske. En sådan genomgång skulle ha genomförts, först av Flyktingpolitiska kommittén och sedan av Barnkommittén. Men det har inte skett. Jag yrkar därför bestämt bifall till reservation 6 mom. 62. Fru talman! Vi välkomnar förslaget om att personer under 18 år, jämfört med 16 år som hittills varit fallet, som regel ej får tas i förvar. Regeln bör dock kompletteras med att barn under 15 år aldrig skall få tas i förvar och barn mellan 16 och 18 år endast i samband med avlägsnande ur landet. Beslut om förvar skall tas av länsrätten, och det måste ske inom 24 Konflikten mellan utlänningslagen och lagen om vård av unga har inte lösts på ett tillfredsställande sätt genom propositionen eller betänkandet. Barn som är omhändertagna enligt LVU kan ges ett tillfälligt uppehållstillstånd till dess att vården är avslutad. Vi kristdemokrater anser emellertid att dessa barn snarare skall få uppehållstillstånd. Omhändertagande enligt LVU måste ha företräde. Fru talman! En person som begått brott enligt brottsbalken åtnjuter preskription efter en viss tid, som flera talare påpekat. T.ex. gäller två års preskription för brottet osant intygande. På samma sätt bör inte det faktum att en person som sökt och fått uppehållstillstånd lämnat oriktiga uppgifter kunna leda till återtagande av tillståndet och avvisning många år senare. Det är rimligt att även här sätta en tidsgräns på två år, varför jag yrkar bifall till reservation 12 mom. Vi kristdemokrater anser en annan viktig reform vara att i asylprocessen införa ett förfarande i domstolsmässiga former. Detta bör regeringen återkomma till efter utredning så snart som möjligt. Fru talman! Vi anser att advokater till asylsökande inte bör utses av Invandrarverket utan av ett fristående organ. Vi anser inte heller att verkställighet skall få genomföras så länge överprövning av ett beslut om avlägsnande pågår. Vidare skall polis inte kunna gå in i skolor och hämta barn. Föräldrabalkens förordning om att hämtning och andra åtgärder skall ske så skonsamt som möjligt för barnen måste tillämpas även på detta område. Vidare bör Sverige i internationella sammanhang och särskilt inom EU verka för öppnare gränser till omvärlden än vad som i dag är fallet. Det finns en risk att viseringskrav försvårar möjligheten att söka skydd genom asylansökan. Jag yrkar därför bifall till reservation 11 mom. 8 beträffande visering inom EU. Fru talman! Majoritetens förslag innebär att ansvaret för utredningar kring ansökningar om asyl och uppehållstillstånd tas över från polisen av Invandrarverket. Argumentationen är dels principiell, dels av ekonomisk karaktär. Kristdemokraterna stöder denna förändring utom då det gäller ansvaret för anknytningsutredningar som görs efter ansökan i Sverige. Med hänsyn till att Invandrarverket finns på så få orter i landet kommer det svårligen att kunna erbjuda tillräcklig service. Å andra sidan är det tveksamt om polisen är bästa instans för dessa ärenden. Kristdemokraterna anser att ett kommunalt ansvar bör övervägas. Kommunen med sin socialförvaltning finns ju överallt i landet. Den har kvalificerade administrativa och beteendevetenskapliga kunskaper med inriktning på familjefrågor. I avvaktan på att detta alternativ prövas bör ansvaret ligga kvar hos polisen. Jag yrkar därför bifall till reservation 12 mom. 45.

Jag hälsar statsminister Göran Persson, justitieminister Laila Freivalds, finansminister Erik Åsbrink, kommunikationsminister Ines Uusmann, jordbruksminister Annika Åhnberg och statsråden Pierre Schori, Björn von Sydow och Ulrica Messing välkomna till frågestunden.
Herr talman! Jag har en fråga till Göran Persson. Naturvårdsverket har lagt fram en ny rapport, som heter Nationella miljömål. Där redovisar man de miljömål som regeringen och riksdagen har antagit och redogör också för de resultat som har uppnåtts. Det har inte blivit så bra inom alla områden, inom en del stora områden i själva verket riktigt dåligt. Det är en ganska tråkig läsning: Koldioxidutsläppen börjar öka, framför allt från trafiken. Försurande kväveoxider skulle minska med 30 %, men man är långt ifrån målsättningen. Övergödningen till haven under de senaste åren ökar, inte minskar. Kvävegödslingen skulle minska med 20 %, men den ökar. Det finns väldigt mycket i regeringens politik som jag inte tycker leder till att man når de uppsatta målen. Jag skulle konkret vilja ställa följande fråga: Hur kombinerar statsminister Göran Persson de här missade målen och den dåliga miljöpolitiken med det krav och den slutsats som Göran Persson själv har kommit fram till, nämligen att vi måste bygga det ekologiskt hållbara samhället? Vad skall regeringen göra åt att man ständigt håller på att missa målen?
Herr talman! Först och främst: Jag såg häromdagen i TV att den här frågan var aviserad. Det handlade då om att vi skulle sänka miljömålen. Vi beskylldes för att bedriva en politik som snarast påminner om den som drevs i det gamla Sovjetunionen. Så lades debatten upp då. Jag kan försäkra Birger Schlaug om att några miljömål inte kommer att sänkas. Däremot skall vi ha kraftfullare, tydligare och mer styrande miljömål. Bakom den beställningen står Agenda 21-kommittén. Regeringen har samma uppfattning, och detta kommer att redovisas i proposition år 1998. Vi har i dag 167 miljömål. Var och en som har sysslat med målstyrning begriper att det inte är effektivt. Jag är vidare helt övertygad om att våra stora framtidsuppgift sedan vi väl har kommit igenom den akuta kris som Sverige har varit inne i - näst intill ett ekonomiskt sammanbrott - är att bygga Sverige ekologiskt uthålligt. Det kommer naturligtvis inte bara att handla om miljömål. Det kommer också att handla om en lång rad samhällssektorer som energipolitik, byggande, jordbruk och industriproduktion. Det är ingen hemlighet att jag har pekat ut detta som regeringens viktigaste uppgift. Birger Schlaug kommer snart att bli bönhörd. En sådan redovisning med ett program på detta område kommer snart till riksdagen.
Herr talman! Naturvårdsverket slår fast att man inte kommer att nå vissa miljömål med de insatser som i dag görs. Innebär det som Göran Persson nu har sagt att Göran Persson och regeringen tänker lägga fram förslag så att de faktiskt redan antagna miljömålen kan nås, eller kommer man att ändra miljömålen? Skall man uppnå de mål som finns, krävs det ju en helt annan politik, Göran Persson.
Herr talman! Jag vet inte hur miljömålen kommer att se ut. Här finns Naturvårdsverket och Agenda 21 kommittén inblandade. Vad regeringen har beställt är färre, tydligare och mer styrande mål. Det är riktigt att vi inte har nått en del av de uppsatta målen. Det innebär ju inte att vi överger ambitionen. Politiken måste drivas vidare i sådan riktning att vi når det ekologiskt uthålliga samhället. Det görs inte av en regering under en mandatperiod, inte heller under den första halvan av en mandatperiod. Det är ett långsiktigt projekt, och hur det skall drivas vidare och hur det ekologiskt uthålliga Sverige skall byggas kommer vi tillbaka till.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till jordbruksministern. Vi har behandlat frågan om det utvidgade vallstödet inom ramen för EU:s miljöersättningar i utskottet och behandlar den snart i kammaren. Vi moderater tycker att det är bra. Vi har krävt det tidigare. Nu säger Jordbruksverket, i samband med att de skall utforma regelverket, att det blir mycket svårt att få beslut och regelverk klara så tidigt att man kan få igenom vallstödet 1997. Därför är min fråga till jordbruksministern: Bedömer jordbruksministern att det möjligt att få beslut och regelverk genomförda så att utbetalningen kan ske för 1997 enligt budgetpropositionen och riksdagsbeslutet?
Herr talman! Jag noterar att jag är verksam på det förmodligen enda politiska område där Moderata samlingspartiet alltid är glada över utökade och mera stöd. Därutöver vill jag säga att det är vår ambition att vi skall vara färdiga med arbetet så att stödet kan utbetalas för 1997.
Herr talman! Är det så att jordbruksministern ser detta som en glädje, kan jag dela den. Men det var inte det frågan gällde. Jag tycker att jordbruksministern borde informera svenska konsumenter om att när det gäller ersättningar till jordbruket är det inte fråga om subventioner, utan där är det faktiskt fråga om ersättning för produktion så att kostnaderna skall hållas nere för konsumenten och så att vi skall kunna bevara en god miljö. Jag trodde att vi var överens på den punkten. Men nu gällde frågan möjligheten att genomföra det beslut som vi är överens om. Då säger Jordbruksverket att det finns flera frågetecken, t.ex. kommissionens behandling och besluten i övrigt. Verket säger att det inte finns någon möjlighet att få fram detta inom ramen för den normala tiden. Min fråga är nu: När kommer ministern att föra fram ärendet till kommissionen för beslut där? Det är en viktig del i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag kan bara upprepa mitt svar. Det är vår ambition att vi skall vara klara med detta så att stödet kan utbetalas för 1997. Exakt vilken dag vi går till kommissionen kan jag däremot inte svara på. Jag vill också gärna understryka att det är ett omfattande arbete. Jag har förståelse för att Jordbruksverket tycker att det är arbetsamt. Men vi gör vårt allra bästa på verket och departementet för att uppnå ett gott resultat.
Herr talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern angående SJ:s dåliga ekonomi. Det har ju visat sig att SJ har hundratals miljoner i underskott. Det har också visat sig att det gäller SJ:s kärnverksamhet. Nu fluktuerar det olika rykten om uppsägningar, banor som skall läggas ned och på vilket sätt SJ skall ta itu med omstruktureringen för att få rätsida på sin ekonomi. Min fråga gäller hur kommunikationsministern kan agera för att vi skall få budgetar från SJ som är lättare att förstå så att vi själva kan ta del av dem på ett tidigt stadium och även på vilket sätt vi kan få rätsida på SJ:s ekonomi i fortsättningen.
Herr talman! SJ:s ekonomiska bekymmer beror framför allt på en del felsatsningar som har gjorts på investeringssidan de senaste åren. Det har inneburit stora kapitalkostnader som man nu lider av. SJ är jämfört med andra järnvägsföretag i Europa ett välskött företag. Det säger i och för sig inte så mycket om SJ, eftersom de andra företagen är oerhört illa skötta. SJ har lovat att återkomma till regeringen och till Kommunikationsdepartementet med en redovisning av vilka åtgärder som man har för avsikt att vidta för att klara de akuta problemen. Jag är också medveten om att det surrar en mängd rykten om allt ifrån mycket stora avskedanden till att man lägger ned hela järnvägsträckningar. Jag har inte nåtts av några sådana konkreta förslag från SJ:s ledning och styrelse. Jag förutsätter att SJ:s ledning och dess styrelse följer de beslut som är fattade av riksdagen och regeringen vad gäller sina uppdrag. Dessa spelregler är ganska klart uttydda. Jag förutsätter att SJ även i fortsättningen skall jobba enligt de ramar som riksdagen har fastställt.
Herr talman! Jag har en fråga om Kommunikationsutredningen som skall finna former för att utveckla trafikpolitiken i framtiden. Efter vad jag har förstått kommer den att lägga fram sina förslag 1997.
Fru talman! Kommunikationskommittén brukar kunna användas till det mesta, dock inte till att lösa SJ:s akuta problem. Vi har begärt en långsiktig affärsstrategi från SJ. SJ:s styrelse och dess ledning kommer att redovisa vilka åtgärder man tänker vidta i början av nästa år, dvs. i början av januari. Jag förutsätter att generaldirektören och styrelsen lever upp till de överenskommelser som man har gjort med departementet vad gäller att presentera en åtgärdsplan. Jag skall icke utöva något ministerstyre, men jag förutsätter att denna åtgärdsplan också blir sådan att den följer riksdagens intentioner.
Herr talman! Jag har en följdfråga när det gäller affärsverket Statens järnvägar och affärsstrategin. Jag skall formulera frågan kort. Är det sant att SJ har sålt i princip alla sina snabbtåg, alla sina RC-lok och många av sina godsvagnar till utländska bolag? Om så är fallet, är de också sant att SJ sedan har hyrt tillbaks alltsammans till höga avgifter och med en oklar återköpsrätt?
Herr talman! Detta med sale-lease back, som var oerhört populärt under den förra mandatperioden, har drabbat eller gynnat, beroende på hur man ser det, också statliga SJ. Detta är en av de saker som vi nu håller på att ta reda på mer om.
Herr talman! Kommunikationsministern nämnde ordet drabba. Är inte detta en tvivelaktig finansieringsmetod, särskilt för statliga affärsverk? Är inte denna metod ekonomiskt förödande, särskilt i det långa loppet? Är det inte rimligt att man får en tydlig redovisning av detta? Räcker det med att kommunikationsministern säger att det inte skall vara ministerstyre? Kan man verkligen som minister helt frita sig från det här ansvaret? Faktum är ju att Riksrevisionsverket i skrivelser till regeringen har påpekat detta och det tvivelaktiga i systemet.
Herr talman! På ett sätt delar jag Bengt Harding Olsons uppfattning att det är rimligt att kommunikationsministern tar ett ansvar för ekonomin. Jag önskar bara att det också hade varit fallet under den period då det parti som Bengt Harding Olson representerar fanns i regeringsställning.
Herr talman! Det är som kommunikationsministern säger att det florerar många rykten kring SJ, och det skapar mycket oro. Jag får många samtal från Norrbotten där man frågar om det kan vara möjligt att regeringen tänker acceptera att SJ lägger ned persontrafiken mellan Kiruna och Luleå. Det har nämligen stått i tidningarna. Jag hoppas att det bara är någonting som står i tidningarna och inte ingår i SJ:s planer. Däremot finns det, vad jag förstår, långtgående planer hos SJ på att lägga ned ett stort antal godsterminaler. Min uppfattning är att vi borde styra över mer godstrafik till järnvägen från vägen för miljöns skull. Därför undrar jag om kommunikationsministern tänker godkänna att flera godsterminaler läggs ned och att vi därigenom minskar godstrafiken på järnväg, om detta är SJ:s allvarliga planer. Är det god samhällsekonomi?
Herr talman! Som jag sade redan i mitt första inlägg kan jag i dagsläget inte kommentera enskilda förslag som har dykt upp i medierna och annorstädes. Jag kommer att få en redovisning från SJ:s styrelse och ledning av vilka åtgärder man tänker vidta för att uppfylla regeringens och riksdagens intentioner och för att klara sin ekonomi.
Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort eftersom det har sagts mycket om SJ. Jag tycker att det kvarstår en frågeställning som kommunikationsministern borde ge sin synpunkt på. I allt det som nu sägs i medierna finns väl ändock en liten sanning, nämligen att det behövs rationaliseras inom SJ vad gäller både folk och gods och persontrafikens utbredning. Samtidigt skall det som vi har hört här komma en utredning, och det skall komma en trafikpolitisk proposition 1998.
Herr talman! Det gäller att skilja på SJ:s akuta problem och den långsiktiga järnvägspolitiken. Vad gäller SJ:s akuta problem finns det en lång rad möjliga lösningar om man tror på järnvägens utvecklingsmöjligheter. Men det vore fel av mig att säga att vi skall ha akutmottagning för SJ. Det är dessutom alldeles omöjligt med tanke på de budgetramar som riksdagen faktiskt använder. SJ:s ledning och styrelse får acceptera de beslut som fattas av riksdag och regering. De får klara sin ekonomi utifrån de förutsättningarna. Spelreglerna är fastlagda sedan flera år tillbaka, och det har inte inträffat något akut det senaste halvåret.
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Jag lyssnade på en intervju med statsministern i Lennart Ekdals program i TV 4 i söndags. Statsministern sade ungefär: Den pågående budgetsaneringen har varit omfattande och har gått väldigt fort. Vi har säkert gjort en del fel under tiden. Det skall vi nu undersöka och rätta till. Ett stort fel som inte behöver undersökas är den kraftiga besparingen på bostadsbidragen. Regeringen har fått bakläxa och bostadsutskottet har även gett sig självt underkänt. Det nya systemet skall utvärderas innan det ens träder i kraft. Det är ju bra. Men problemet är att det inte finns några nya pengar att tillföra systemet. De som har låga inkomster skall dela med sig till andra med låga inkomster. Min fråga blir då: Anser inte statsministern att den kraftiga besparingen på bostadsbidragen är ett sådant fel som man faktiskt bör rätta till snabbt?
Herr talman! Det här är ett område där det skedde vissa förändringar genom bostadsutskottets förmedling jämfört med regeringens ursprungliga förslag. Sedan har det framkommit kritik mot de förändringarna. Slutsatsen av det har nu blivit att det skall göras en översikt av hur reglerna slår. Det totala utgiftsbeloppet ligger ju fast. Det är den nya budgetprocess som riksdagen under stor enighet har fastställt. Men det kan inte uteslutas att det inom de fastställda ramarna går att göra vissa omprioriteringar som gör att man får bättre effekter än de som hittills har uppkommit. Nu får den genomgången göras, och så får vi se vad resultatet av den blir.
Herr talman! Det är synd att statsministern inte hade funderat mer på sina små åtgärder som han skulle vidta. Jag får hoppas att det blir en förbättring på den punkten. Problemet är att man har gjort en nedskärning på ungefär 30 % när det gäller bostadsbidragen. Under 1998 och 1999 skall de faktiskt ligga fast på den nivå som har fastställts för 1997. Det innebär enligt Socialdepartementets beräkningar att man urholkar bidragen med ytterligare 1 miljard. Det är beräkningar som man hittills inte har velat visa upp. De fanns i den bostadspolitiska utredningen, men de försvann därifrån. Man ville inte tala om hur det var. Jag tycker faktiskt att det är orimligt att människor över en natt, från nästa år, mister i sämsta fall 2 000 kr per månad i disponibla inkomster. Så här får man inte bete sig även om man skall budgetsanera.
Herr talman! Riksdagen har en frihet att agera, och det har också skett i det här fallet. Nu finns det kritik mot vissa inslag i beslutet, och det kommer att ske en genomgång som eventuellt kan leda till omdisponeringar. Men jag vill påpeka att det viktigaste kanske inte är utgiftskronorna. Vi har trots allt varit tvungna att genomföra en mycket omfattande budgetsanering för att ta hand om det konkursbo som vi fick överta för två år sedan. Saneringen har kommit väldigt långt, och den har bl.a. lett till att Sverige i dag har en inflation som är noll. Det är naturligtvis oerhört värdefullt för alla boende att vi får stopp på de ständiga prisökningarna. Vi har också en kraftig räntenedgång som ser ut att fortsätta. Den har också bekräftats i dag genom riksbankens beslut att sänka räntekorridoren ytterligare en gång. Det har en oerhörd betydelse för praktiskt taget alla boende i det här landet att räntorna nu har sjunkit med över 5 % sedan valet 1994. Glöm inte de viktiga effekterna! De kommer att ha stor betydelse för landets boende inte bara under 1997 utan även fram över.

Herr talman! Svaret kan väl bli ganska likt mitt föregående svar. Det har naturligtvis varit en formidabel uppgift att bringa reda i det förfärliga underskott i statsfinanserna som den föregående regeringen efterlämnade. Bo Lundgren bidrog själv i hög grad till underskottet genom att på olika sätt perforera det svenska skattesystemet. Det har krävt stora tag både på skattesidan och på utgiftssidan, men nu har vi kommit mycket långt. I stället för att lova nya belastningar som försämrar statsfinanserna konstaterar jag med viss tillfredsställelse att en vanlig villaägare, för att ta ett exempel, som har en halv miljon i skuld sedan valet 1994 har fått minskade räntekostnader efter skatt med över 1 500 kr i månaden. Jag tror att siffran är i underkant. Jag räknade nämligen fram den för några veckor sedan, och sedan dess har räntan fortsatt att sjunka. Men jag skall göra en ny kalkyl. Det är oerhört viktigt och påverkar alla boende i landet. Det gäller att slå vakt om detta och att låta den utvecklingen fortsätta i stället för att på nytt äventyra statsfinanserna genom att ställa ut löften om skattesänkningar eller utgiftsökningar.

Herr talman! Det är ganska häpnadsväckande att höra att det var under Bo Lundgrens tid som saneringen av statsfinanserna till stor del genomfördes. Jag konstaterar att under hans tid tiodubblades budgetunderskottet. Det var när Socialdemokraterna fick ta över som det mycket smärtsamma saneringsarbetet fick genomföras. Det har kommit mycket långt, och börjar nu också allt mer bära frukt i form av noll inflation, sjunkande räntor och nu också allt starkare tecken på att tillväxten tar fart. Jag håller med om den utsaga som Bo Lundgren framför: Om man genomför skattesänkningar skall de finansieras. Det var ju synd att han inte tänkte på det under sin tid som skatteminister. Men jag kan konstatera att när Moderaterna nu på nytt för fram löften om stora skattesänkningar kan man i vissa fall hitta en finansiering - t.ex. genom att dra 8 miljarder kronor ifrån kommuner och landsting. Det innebär så där en 40 000 färre jobb i sjukvården, omsorgen och utbildningen. Den typen av finansiering för att genomföra moderata skattesänkningar tänker inte jag medverka till.

Herr talman! För något mer än ett år sedan sade den dåvarande finansministern Göran Persson att kunde denna fråga lösas så skulle den lösas före sommaren. Genom Erik Åsbrink kom regeringen också med ett förslag om fastighetstaxeringen för de som drabbas i attraktiva kustnära områden. Riksdagen underkände det förslaget. Nu föreligger en beställning från riksdagen på en snabbutredning för att dessa människor inte skall drabbas fullt ut av fastighetsskatten. Jag undrar när vi kan få se denna utredning effektueras, så att de som kanske ser på TV just nu får sina framtidsutsikter något så när säkerställda. Det är vanliga människor som drabbas: bönder och fiskare på Österlen t.ex. Försök att hjälpa dem!
Herr talman! Det har tagits sådana hänsyn för att mildra effekterna av de höjda taxeringsvärdena. I jag värdesätter det samarbetet och att det fungerar även på detta område - tagit ett initiativ i skatteutskottet som innebär vissa lättnader för de hyreshus och småhus som är särskilt hårt drabbade av detta. Det innebär lättnader i känsliga områden; i Bohusläns kustområden, i Båstad, i Aneby, Tranås och Sävsjö för att ta några exempel. Detta är ett praktiskt uttryck för att regeringen beaktar dessa omständigheter. Men än en gång: Glöm inte att den allra viktigaste åtgärden för alla boende i landets olika delar, i hyreshus, småhus och bostadsrätter är att få stopp på inflationen och undan för undan sänka räntorna. Det är oerhört viktigt, och det har långt större betydelse än att jag står här i talarstolen och utlovar ofinansierade skattesänkningar eller ofinansierade utgiftsökningar.
Herr talman! Många socialdemokrater har sagt att ingen skall behöva gå från hus och hem med anledning av de höjda skatterna på boende. Det marginella förslag som nu lagts fram berör kanske ett par procent av de småhusägare och andra som berörs av detta. Anser verkligen finansministern att detta förslag är tillräckligt för att människor inte skall behöva gå från hus och hem? Anser inte finansministern att man bör vara extra försiktig med just skatt på fastigheter? I dag tar staten ut 24 miljarder kronor på detta. Man kan jämföra detta med skatt på inkomster, kapital och räntor där det är acceptabelt att ta ut skatt eftersom det finns något att ta av. Men här finns det ingenting att ta av - en fastighet genererar inga inkomster. Bör man inte vara extra försiktig just med skatt på fastigheter?
Herr talman! Jag anser att man skall vara försiktig med alla skatter och noga tänka igenom hur de läggs ut. Jag är inte säker på att detta enbart gäller fastighetsområdet. Men glöm inte att vi i Sverige har att betala räntor på en statsskuld av vilken nära hälften uppkom under de tre år då Michael Stjernströms partivänner bildade regering tillsammans med några andra partier. Närmare hälften av statsskulden och räntorna på den, som samlats sedan hedenhös, uppkom under de tre åren. Detta lägger naturligtvis en oerhört tung börda på det svenska folket. Denna börda kan man inte trolla bort genom att inte betala skatter. Skulden finns där, och den måste betalas av svenska folket. Det är naturligtvis en oerhört stor framgång att regeringen har kommit så långt i budgetsaneringen att Sverige nu närmar sig de mål regeringen satt upp och i vissa fall når dem snabbare än vad som angivits. Detta leder i sin tur till ett fortsatt räntefall. Det är en stor lättnad för de boende. För två år sedan fick de boende betala nästan dubbelt så höga räntor som de får betala i dag. Höga räntor, om något, gör att folk får gå från hus och hem om de blir bestående.
Herr talman! Jag tror inte att höjda skatter på fastigheter och boende är bra för samhällsekonomin. Jag tror inte att det i längden gynnar budgetsaneringen att göra ett folk med höjda skatter till ett folk av enbart bidragstagare. Argumentet som hörts i kammaren när skatterna debatterats har varit: Sök bostadsbidrag i stället när skatterna höjs! Det tycker jag är ett slag i ansiktet på de människor som vill klara sig själva. Man skall inte behöva söka bostadsbidrag, och många drar sig också för det. Det är en helt felaktig politik att beskatta människor så att de får överge det de har och söka bidrag i stället.
Herr talman! De boende, och alla människor i det här landet, är beroende av att Sverige har en ekonomi som fungerar och statsfinanser under kontroll. När detta inte är fallet, och det var det inte för två år sedan, slår detta oerhört hårt mot människorna. Framför allt slår det hårt mot dem som har låga inkomster och små omständigheter. Inte minst för deras skull genomförs nu saneringen av landets ekonomi och av statsfinanserna. Därför kan man också nu se de positiva resultaten komma: noll inflation, sjunkande räntor och ett ökat förtroende för svensk ekonomi. Allt mer tyder på att tillväxten tar fart. Inte bara exporten går bra, utan också hemmamarknaden. Självfallet ger detta helt andra möjligheter än vad som funnits under de tidigare katastrofåren att hjälpa de människor som har det svårt - inte minst de människor som lever i små ekonomiska omständigheter.
Herr talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Svenska nötköttsproducenter upplever för närvarande en svår lönsamhetskris, av allt att döma huvudsakligen beroende på den s.k. galna ko-sjukan i England och dess effekter också här i Sverige. Natur och landskapsvården är väldigt beroende av att det finns betande djur. Risken för minskad nötdjurshållning är uppenbar. Konsekvenserna är svåra att överblicka.
Herr talman! Jag inser situationens allvar. Det bedrivs också ett arbete inom EU för att ge extra stöd till drabbade producenter. Men jag måste säga att jag ibland ställer mig frågan: Inser näringen situationens allvar? Just i denna situation tycker jag nämligen att det borde finnas större möjligheter än någonsin förr att marknadsföra den svenska produktionen, som aldrig haft några problem med galna ko-sjukan och som i många andra avseenden har precis de kvaliteter som människor just nu efterfrågar. Jag tycker att den marknadsföringen och de insatserna till stor del lyser med sin frånvaro.
Herr talman! Statsrådet svarade på ett annat sätt än jag hade förväntat mig. Jag tog faktiskt upp naturvården och konsekvenserna på det området. Det finns t.o.m. möjlighet att ändra de regler som gäller landskapsvården. De gamla reglerna, som fanns innan ersättningarna i form av EU:s miljöpengar kom, har komplicerats. Är statsrådet beredd medverka till att de reglerna ändras så att man på det sätter bidrar till att förbättra chansen för nötköttsproduktionen i Sverige?
Herr talman! Miljöersättningsprogrammet, som vi har kommit överens med EU om, är avsett att ersätta lantbrukare för de tjänster de gör alla oss andra i form av att hålla landskapet öppet, se till att bevara biologisk mångfald, m.m. Det är inte avsett att ge ersättning i akuta krissituationer. Självfallet är det ständigt min ambition att regelverken kring de här stöden skall vara så enkla som möjligt att begripa för bönder, för dem som administrerar och för politiker. Jordbruksverket har just i den delen till uppgift att under våren 1997 komma med en översyn av de här programmen, så att vi kan se till att de fungerar ännu bättre än de gör nu.
Herr talman! Jag tänkte försöka bidra till att motionera finansministern litet. Budgeten i kommuner och landsting runt om i landet har stadfästs, och det har som väntat visat sig att ganska många människor kommer att avskedas nästa år. Ännu värre kan det bli åren därefter. Efter det har faktiskt den svenska regeringens kommunminister sagt att han är beredd att bidra med ganska mycket nya pengar till kommunerna för att förhindra detta. Jag skulle vilja höra om finansministern stöder tanken att det faktiskt behövs ökat stöd till kommunerna de kommande åren.

Herr talman! Får jag först tacka för omsorgen om mitt behov av motion. Jag skall ta fasta på detta. Det är till att börja med viktigt att slå fast att vi har tillfört kommuner och landsting 2,6 miljarder kronor nästa år. Det är ett välkommet tillskott som kom in innan budgetarna fastställdes. Det är naturligtvis också viktigt att avvisa de förslag som förs fram från vissa håll, även i denna kammare, om att skära bort 8 miljarder från kommuner och landsting, vilket naturligtvis skulle få utomordentligt allvarliga konsekvenser för sysselsättningen, vården, omsorgen och utbildningen. Det är också viktigt att slå fast att kommunerna, liksom många andra grupper i samhället, drar nytta av lägre räntor. Den räntenedgång som har ägt rum de senaste två åren innebär en lättnad på mellan 3 och 4 miljarder kronor i minskade kommunala utgifter, pengar som frigörs för andra ändamål. Ändå kan jag hålla med om att läget fortfarande är bekymmersamt. Det varierar på olika håll i landet, men visst finns det problem. Jag kan säga att nu när ekonomin och statsfinanserna förbättras, och det i snabbare takt än vi själva har räknat med, ökar naturligtvis våra möjligheter att på vissa strikt prioriterade områden göra ytterligare sådana insatser. Det råder inget tvivel om att själva kärnverksamheten i den offentliga sektorn - vården, omsorgen och utbildningen - är någonting som står före praktiskt taget alla andra områden. Vi arbetar med detta i regeringen. Här deltar givetvis inrikesministern, socialministern, utbildningsministern, jag själv och många andra. Vi kommer naturligtvis att när tiden är mogen redovisa förslag på det här området.
Herr talman! Jag tycker att det var mycket trevligt att höra att regeringen har ambitionen att öka stödet och förbättra kommunernas ekonomi de närmaste åren. Framför allt tror jag att många som är oroliga för sitt jobb känner att det här är viktigt, liksom vi andra som är beroende av kommunernas service. Jag vill gärna säga att regeringen har Miljöpartiets starka stöd om vi kan gå fram den vägen, satsa på att värna den offentliga sektorns kärna och ändra den politik av ständiga nedskärningar och misstro som har utvecklats de senaste åren.
Herr talman! Jag glömde att säga att också statsministern medverkar i detta arbete. Jag sätter värde på att Peter Eriksson och Miljöpartiet är beredda att på ett positivt sätt medverka i det här arbetet. Det borgar för att vi kan få en ganska bastant majoritet och kan isolera de partier på högerkanten som vill skära ned i kommunerna i stället för att som vi andra förbättra situationen där. Samtidigt vill jag understryka att jag inte är personen som ställer ut löften om ofinansierade reformer och skattesänkningar. Allt sådant måste noga gås igenom, så att vi kan fortsätta att hålla en strikt kontroll över statsfinanserna och en balanserad samhällsekonomi. De vinster vi har uppnått får inte gå förlorade, de skall befästas, samtidigt som vi får ökade möjligheter att förbättra välfärd och sysselsättning.
Herr talman! Jag har en följdfråga. När Göran Persson var finansminister gjorde han i den dåvarande regeringen en stolt deklaration om att ett s.k. skarpt balanskrav skulle införas för kommuner och landsting. Efter att ha skjutit på tidpunkten för detta ett par gånger och även på skarpheten har nu ärendet kommit i form av en proposition till riksdagen. Av den framgår att i praktiken får varje kommun och landsting själv avgöra om den skall följa det här balanskravet. Skillnaden mot dagens förhållande blir tämligen försumbar. Min fråga till finansministern eller statsministern skulle närmast vara: Har regeringen Persson en annan syn på frågan om balanskrav i kommun och landsting än den som regeringen Carlsson gav uttryck för, eller har det hela tiden varit fråga om ett oskarpt balanskrav för kommunerna?
Herr talman! Det är riktigt att det föreligger en proposition i riksdagen, och den innebär ett balanskrav för kommuner och landsting. I den meningen är det ingen förändring jämfört med tidigare, utan ett fullföljande av vad som har sagts. Jag kan konstatera att möjligheten att uppfylla ett balanskrav inte underlättas om man drar undan 8 miljarder kronor från kommuner och landsting. Det tänker vi inte göra. Vi vill på olika sätt medverka till att kommuner och landsting kan uppnå en stabil ekonomi några år fram i tiden.
Herr talman! Möjligheterna att få balans i kommuner och landsting underlättas om skatteunderlaget växer och man får en god ekonomisk tillväxt. Därför är det viktigt med en sådan politik. Men min fråga är närmast: Har det hela tiden varit fråga om att man i den enskilda kommunen och landstinget själv skall avgöra om man skall följa balanskravet? Då är det inte ett särskilt skarpt balanskrav. Då kan varje fullmäktigeförsamling säga att det blir till men för verksamheten om man följer balanskravet, och sedan har man fortsatta underskott. Min fråga är alltså: Har det varit avsikten från början?
Herr talman! Den tolkningen, att kommuner och landsting godtyckligt får avgöra detta på egen hand, får Lennart Hedquist stå för. Jag delar inte den uppfattningen. Däremot delar jag uppfattningen att ekonomisk tillväxt och växande skatteunderlag underlättar för kommuner och landsting att nå balanskrav. Det är därför jag är så glad över att tillväxten av allt att döma ser ut att ta fart ordentligt nästa år och framöver, enligt de olika bedömningar som görs. Det är klart att det var mycket svårare med de negativa tillväxttal, den krympande ekonomi som Sverige upplevde flera år under första hälften av 90-talet.
Herr talman! Min fråga riktar jag till kommunikationsministern. Vi har i dag på radio hört att stockholmarna, speciellt vi s-kvinnor, kan vara extra glada, eftersom Österleden och Västerleden inte längre behövs i Dennispaketet. Då skulle jag vilja veta: Är det här en riktig tolkning av infrastrukturpropositionen, som kommunikationsministern nu presenterar, eller vilket beslut eller överenskommelse är det som radion hänvisar till?
Herr talman! Jag tror inte att jag skulle vara kommunikationsminister om jag skulle gå in och tolka de saker som kommer ur Dagens Ekos morgonsändningar. Faktum är att vi i dag på riksdagens bord kommer att lägga en proposition om den tioåriga inriktningen för infrastrukturen, och där kommer den kommande inriktningen vad gäller investeringar i spår genom centrala Stockholm också att diskuteras. De närmaste åren kommer tågkapaciteten att klaras via en ny Årstabro och fyrspåret fram till Södra station. På sikt kommer de problem som centrala Stockholm har, med järnvägsspår och framför allt biltrafik, också att behöva lösas. Detta - det framgår i propositionen - bör lösas i samråd med regionen.

Herr talman! Som Inger Segelström säkert är mycket väl medveten om pågår det just nu mycket grannlaga diskussioner i den s.k. kontrollstationen mellan regionens olika parter. Jag tycker att det är oerhört viktigt att de får arbetsro, och kommer icke att lägga mig i den diskussionen för närvarande.
Herr talman! Kommunikationsministern sade följande i Dagens Industri för ett tag sedan: Det vete sjutton om inte de svenska hushållen är beredda att sänka barnbidragen för att klara att behålla Telia. För det andra: Det finns andra statliga företag att ta pengar ifrån för att lösa Telias kapitalbehov. Jag tyckte att det var så anmärkningsvärda uttalanden att jag ställde en skriftlig fråga till ministern om saken. Hon svarade med att antyda att hon varit felciterad. Jag ringde och kollade med journalisten. Han uppger att citaten var helt korrekta. Så nu vet vi vad ministern har sagt, men vi vet fortfarande inte vad hon tycker.
Jag talman! Jag fick ett bra tips av finansministern. Han är också citerad i tidningar ibland. Allvarligt talat: Det pågår ett beredningsarbete om en ny och förändrad telelagstiftning. I det arbetet ingår också en diskussion om hur Telias framtida struktur skall se ut. Det som nu citeras litet komiskt handlar om någonting som jag faktiskt tycker är intressant. När det gäller våra stora infrastrukturbolag eller verk - SJ, Posten och Telia - finns det ett mycket stort engagemang från både riksdagsledamöter och svenska folket. Det gäller hur dessa skall skötas och långsiktigheten i deras arbete. Jag tycker att det är oerhört positivt. Det är i det perspektivet man skall se mitt uttalande. Jag är säker på att det finns många som tycker att Telia har ett egenvärde när det gäller svensk telepolitik, men också när det gäller svensk näringspolitik. För mig är det oerhört viktigt att Telia är ett strategiskt viktigt företag med en kompetens som behövs i Sverige. Det är viktigt att Telia fortsätter att utvecklas i Sverige.
Herr talman! Jag tillhör dem som inte tror att svenska barnfamiljer ligger vakna om natten och funderar över Telias ägarstruktur. Därvidlag skiljer jag mig uppenbarligen från kommunikationsministern. Jag måste ändå ställa frågan litet djupare och litet allvarligare. Varför dansar man vals i debatten? Man går ut med spektakulära uttalanden, och sedan tar man tillbaka dem och vet inte riktigt vad man menar med dem. Jag tycker att det är ganska allvarliga frågor i grunden. Det gäller hur vår infrastruktur skall se ut på sikt. Jag tycker att frågan om Telias ägarförhållanden är allvarlig. Jag vill veta vad det är vi skall föra debatt om framöver. Vilken utgångspunkt har regeringen egentligen? Det enda vi får hänvisning till är framtiden och kommande propositioner. Jag antar att ministern hade någon djupare tanke bakom sina uttalanden. Det är den som jag tycker att hon nu har en alldeles utmärkt möjlighet att förse riksdagen med.
Herr talman! Sten Tolgfors är säkert precis som jag intresserad av att vi skall ha en bra infrastruktur också på teleområdet. Det är inte bara Telia som står för infrastrukturen. Det finns faktiskt ett telenät i Banverkets regi, och också i Svenska Kraftnäts regi. Telia är en operatör bland många andra. Vad gäller hur strukturen skall se ut i fortsättningen får både kammarens ledamöter och andra, inklusive Dagens Industris journalister, avvakta den framtida propositionen.
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern. Han har uttalat sig för att AP-fonden skall få köpa flera aktier. AP-fonden är en statlig fond, och aktier är ägarkapital. Jag vill veta var i världen finansministern finner stöd för tanken att ökat statligt ägande främjar näringslivets utveckling.
Herr talman! Jag har framkastat tanken att vi borde se över placeringsregler och organisation av AP fonden. Det är inte första gången jag har gjort det. Jag gjorde det i början av 90-talet. Det har hänt en del sedan dess, men jag anser fortfarande att det finns skäl att se över den mycket föråldrade strukturen och de mycket snäva och föråldrade placeringsregler som AP-fonden har, som långsiktigt dömer fonden till en sämre avkastning på pensionskapitalet än vad som eljest skulle vara möjligt. Hur det kommer att se ut när vi har gjort genomlysningen vet jag inte i dag. Men jag kan inte förstå varför det skall vara möjligt för amerikanska pensionsfonder att köpa aktier i svenska företag, medan det inte är möjligt för den stora svenska pensionsfonden att göra detsamma.
Herr talman! Det var faktiskt inte det jag frågade om. Jag frågade var i världen finansministern finner stöd för tanken att ökat statligt ägande främjar näringslivets utveckling. Eller tar finansministern med det han nyss sade tillbaka tidigare uttalanden och menar att AP-fonden icke skall köpa aktier?
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att AP fondspengar mycket väl kan komma näringslivet till godo och bidra till en ökad försörjning med riskkapital och därigenom bidra till den utbyggnad av Sveriges näringsliv som vi så väl behöver. Jag har inte föreställt mig att vi skall använda AP-fonden som något instrument för statlig detaljreglering. Tvärtom ser jag det som väldigt viktigt att man eftersträvar en hög och bra avkastning. Mycket talar för att det inte skall vara en stor fond, utan att man skall ha flera som agerar oberoende av varandra. Man skall ge fonderna ganska fria ramar att agera. Gör man på det sättet - ger man dessa fonder samma frihet som andra placerare redan har - tror jag att det bidrar positivt till utvecklingen av svenskt näringsliv.
Herr talman! Jag vill vända mig till den biträdande arbetsmarknadsministern Ulrica Messing. Som den fjärde kvinna som får ordet i dag vill jag vända mig till jämställdhetsministern. Vid det seminarium som statsrådet ordnade för några veckor sedan presenterades bl.a. hur Växjö kommun utvecklats på jämställdhetsområdet. Där har man prioriterat genomförande av arbetstidsförkortning och arbetsvärdering. Det sker på ett sätt som vi i Miljöpartiet länge har önskat. Det har bl.a. lett till nyanställningar inom den offentliga sektorn. Det har också lett till att man i Växjö efter årsskiftet med hjälp av det arbetsvärderingsinstrument som har tagits fram kommer att genomföra en omfördelning mellan mans och kvinnolöner. Som statsrådet kanske minns hade man också ett antal andra radikala förslag i Växjö. Det är förmodligen bara naturligt att en liten kommun är mer kreativ än vad denna beslutande församling är. Avser statsrådet att låta genomföra en ordentlig utvärdering av försöken i Växjö kommun, för att möjliggöra en nationell tillämpning på längre sikt?
Herr talman! Jag tycker att Barbro Johansson ställer en bra fråga. Jag tycker också att de försök som man genomför i Växjö kommun är väldigt intressanta. Vi ser också att de sprider sig, inte minst med regeringens hjälp. Vi har tryckt upp magasin där vi berättar om verksamheten i Växjö, därför att den är bra ur inte minst jämställdhetsperspektiv. Stockholms stad genomför liknande försök på en del områden, liksom Jag tycker att den socialdemokratiska partikongressen i våras fattade ett klokt beslut. Vi driver frågan om arbetstidsförkortning. Vi vill inte bara göra det för att det kan ge möjlighet för fler arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill också driva frågan om en arbetstidsförkortning ur ett välfärdsperspektiv. Jag välkomnar Miljöpartiet och många andra i den debatten, eftersom det är en bra diskussion som också kan kopplas till ett manligt och ett kvinnligt perspektiv.
Herr talman! Då vill jag upprepa frågan om Ulrica Messing vill göra en ordentlig utvärdering av det här, så att man kan fortsätta. Man måste ta till alla knep som finns för att lösa den stora arbetslöshet som vi har. Jag hoppas att även Socialdemokratiska kvinnoförbundet skall hjälpa till, så att det blir varannan damernas. De har ju också önskat arbetstidsförkortning länge, och jag hoppas att det kan genomföras så småningom.
Herr talman! Regeringen gör ingen utvärdering av försöket i Växjö. Växjö kommun har själv gjort en utvärdering, och regeringen har tagit till sig den och försöker dra erfarenheter av den. De fackliga förbunden, centralt och lokalt, gör också olika utvärderingar som vi tar del av och tar till oss. Vi gör vad vi kan för att vara med i den debatt som pågår lokalt om olika försök med arbetstidsförkortning.

Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Jag har också hört att statsministern flera gånger har sagt att mycket i budgetsaneringen gick så fort att en del blev fel. Det gäller alltså fördelningspolitiken. Vi går mot jul nu, och en del familjer har det bra, åker på semester osv. En del åker ingenstans, utan de räknar tjugolappar och hundralappar för att få ihop till en hyfsad julhelg. När kommer regeringen att anse att man kan göra något åt fördelningspolitiken, att man kan ge de sämst ställda något, när det nu går så bra som ni har redogjort för? När?
Herr talman! Det är den viktigaste frågan just nu, tillsammans med att pressa tillbaka arbetslösheten. Vi har skaffat oss ett utrymme att göra båda delarna. Det har gått mycket snabbare än vi trodde. Den socialdemokratiska regeringen kommer inte att acceptera att fördelningspolitiken vrids fel. Jag tog upp diskussionen redan i somras i mitt tal i Björkviks Folkets park, och sedan dess har vi blivit ytterligare stärkta vad gäller ekonomin. Vi återkommer under våren med förslag som hanterar fördelningsprofilen. Trots allt är det viktigaste i det sammanhanget att se till att fler får ett jobb och att inflationen inte tar fart igen, utan att de som lever på sin lön och sin pension har pengar som behåller sitt värde. Det första som ligger framför oss är ju, till detta, att komma överens om hur en höjning av ersättningen i a-kassan skall finansieras. A-kassan, sysselsättningen och att hålla tillbaka inflationen är tre viktiga fördelningspolitiska åtgärder. Regeringen viker inte på den punkten.
Herr talman! "Under våren", säger statsministern. Om då utgiftstaket ligger fast kommer ju ingenting att ske under hela 1997. Skall de fattigaste i Sverige behöva uppleva en sådan här jul till? Skall nästa jul bli lika eländig som den här? Det är en mycket kort och enkel följdfråga. Om höjningen av a-kassan finansieras inom ramen blir det ju andra arbetslösa som får betala den. Det kan väl statsministern ändå inte mena?
Herr talman! Jag tror att Bäckström skall lugna sig något. Det kommer förslag i de här frågorna som på intet sätt lämpar över den bördan på andra arbetslösa. Här blir det en finansiering som är ansvarsfull och som går att förena med de budgetregler som riksdagen just har fastställt. Därmed kommer jag tillbaka till det jag sade förut. Vi har beskyllts, framför allt av Vänsterpartiet, för att ha prioriterat inflationsbekämpning i stället för arbetslöshetsbekämpning. Vi har aldrig sett en motsats däremellan. Vi skall klara både en låg inflation och att pressa tillbaka arbetslösheten. Vi vet att den höga inflationen, som en del tror är någonting som är till fördel för vanligt folk, är det som har ätit ur inkomster och pensioner. Vi kan nu se, när räntorna faller och inflationen är borta, att låginkomsttagare, de som förut har haft väldigt svårt att leva på sin lön, faktiskt för första gången börjar få en reallöneutveckling som är god. Vi får gå tillbaka 20-30 år i tiden för att hitta en reallöneutveckling som motsvarar den vi har framför oss. Det är fördelningspolitiskt viktigt. Jag kan konstatera att när dessa avgörande framsteg gjordes orkade inte Vänsterpartiet vara med.

Herr talman! Omskriven - omdebatterad - missförstådd; så skulle jag kunna karakterisera regeringens förslag till ny utlänningslag. Jag skulle också kunna säga att det pågår två olika slags flyktingpolitiska debatter i Sverige. Den ena förs i massmedierna av etablerade debattörer och av vissa frivilligorganisationer. Där hävdas det att Sverige för en hård och inhuman flyktingpolitik. Den andra debatten förs ute i landet, på partimöten, på arbetsplatser och på insändarsidor. Där hävdas det motsatta, dvs. att Sverige för en alltför generös flyktingpolitik. Detta ställer två krav på politiken: Den skall för det första vara generös och human och ett uttryck för att det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Den måste för det andra vara tydlig och konsekvent. Politiken måste vara trovärdig och legitim, annars riskerar vi att solidariteten, som är den humana flyktingpolitikens förutsättning, urholkas. Det förslag till ny utlänningslag som riksdagen i dag skall diskutera och fatta beslut om bygger på ett omfattande utredningsarbete, där samtliga här närvarande partier har varit representerade. Denna proposition grundar sig huvudsakligen på de förslag som Flyktingpolitiska kommittén lämnade men också på Asylprocessutredningen och Verkställighetsutredningen. Efter att ha lyssnat på debatten här i dag börjar jag undra om det är samma proposition vi talar om. Herr talman! Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv kallar regeringen sin proposition. Det finns i världen i dag drygt 23 miljoner flyktingar som behöver skydd och bistånd. Det finns ytterligare ett stort antal människor som är på flykt i sina egna länder, s.k. internflyktingar. Siffran beräknas till ca 25 miljoner. I många fall är internflyktingarna i lika stort behov av internationellt skydd och bistånd som konventionsflyktingarna. Det ställs allt högre krav på helhetssyn och samverkan i takt med att migrationen globalt har blivit mer omfattande och orsakerna mer sammansatta. Migrationspolitiken omfattar flykting-, invandrar-, invandrings och återvandringsfrågor. Det innebär att migrationspolitiken också omfattar delar av utrikes-, säkerhets-, handels och biståndspolitiken. Ett övergripande mål i en global flyktingpolitik måste vara att arbeta internationellt för att undanröja orsakerna till att människor tvingas fly. Sverige har nu stora möjligheter till det, dels genom medlemskapet i EU, dels som medlem i FN:s säkerhetsråd. Grundläggande för det migrationspolitiska arbetet är respekten för de mänskliga rättigheterna och solidariteten. Att värna om asylrätten är därför en viktigt del. Människor som har behov av skydd och som söker asyl här skall veta att de har rätt till asyl i Sverige, dels enligt de konventioner som vi har anslutit oss till, dels enligt vår egen lagstiftning. Människor som inte har behov av skydd skall veta att de inte kan tas emot och också veta varför. Om lagstiftningen skall garantera människor skydd måste den vara tydlig, rättssäker och effektiv. Om lagen är otydlig kan det leda till att människor som inte har tillräckliga skäl att få stanna lockas till Sverige. Det är viktigt vilka signaler vi ger. Både den flyktingpolitiska kommittén och regeringen har konstaterat att en del av den kritik som riktats mot den svenska flyktingpolitiken har gällt vår tolkning av FN:s flyktingkonvention. För den kritiken finns ett visst fog. Sverige har för närvarande en snäv tolkning av flyktingkonventionen, men vi har till skillnad från andra länder ytterligare grunder för asyl, nämligen de facto-flykting och krigsvägrare. Regeringen föreslår nu i propositionen att Sveriges tolkning av flyktingkonventionen vidgas och att både de facto-flyktingar och krigsvägrare förs in i tolkningen. Vägledning för tillämpningen i fortsättningen finns att hämta i UNHCR:s handbok. I det nya lagförslaget tas därför begreppen de facto-flyktingar och krigsvägrare bort. Detsamma gäller möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av politisk-humanitära skäl. I stället införs regler om skydd för övriga som är i behov av det. Till dem räknas t.ex. de som riskerar dödsstraff eller att utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling, de som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt och de som inte kan vara kvar i sitt land på grund av miljökatastrof. Till skyddsbehövande räknas också de som på grund av sin homosexualitet eller sitt kön riskerar förföljelse. Liksom hittills skall uppehållstillstånd kunna beviljas en utlänning som personligen har starka humanitära skäl. Möjligheten att överföra flyktingar till Sverige via flyktingkvoten finns kvar. Regeringen understryker också vikten av att beviskraven inte ställs alltför högt när det gäller påståenden om risk för förföljelse. Någon fullständig bevisning av att den risken finns kan vara svårt att göra, och regeringen menar att den sökandes berättelse bör godtas om den framstår som trovärdig och sannolik. Herr talman! Rätten att återförenas med sin familj är en viktig mänsklig rättighet och måste därför vara en självklar och grundläggande del i vår invandringspolitik. Den rätten bör också framgå klarare än i dag av lagstiftningen. Lagen utformas därför som en principiell rätt. Uppehållstillstånd får alltså beviljas för anhöriga inom kärnfamiljen, dvs. make/maka eller sambo, ogifta barn under 18 år och andra nära anhöriga som ingått i hushållsgemenskapen i hemlandet. I undantagsfall, när det finns synnerliga skäl, skall uppehållstillstånd kunna beviljas även annan anhörig. Den praxis som vi har i dag när det gäller anhöriga innebär att en stor krets har rätt att invandra till Sverige. Det kan gälla såväl föräldrapar som ensamstående föräldrar som har bostad och försörjning i hemlandet och även i vissa fall bor tillsammans med sina barn där och men ändå har rätt att komma hit. Här blir de ofta hänvisade till samhällets hjälp eftersom de allra flesta saknar möjlighet till egen försörjning. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att utöver kärnfamiljen endast nära anhöriga som har ingått i hushållsgemenskapen skall ha rätt till uppehållstillstånd här. När det gäller identitet säger den nuvarande lagstiftningen att fotografering och fingeravtryck får tas endast om den sökande inte kan styrka sin identitet när han kommer hit. Det kan naturligtvis finnas skäl att den som flyr från sitt land inte alltid har de rätta handlingarna med sig, och de uppgifter som han lämnar behöver inte vara osanna. Det handlar om trovärdigheten och sannolikheten i den asylsökandes egen berättelse. Men det finns heller ingen anledning att blunda för att asylrätten också missbrukas. Det handlar också om att den som fått avslag på grund av alltför svaga skyddsbehov söker asyl i ett annat namn. För att göra det lättare att identifiera asylsökande föreslås i propositionen att fingeravtryck och fotografi skall tas av alla asylsökande utom barn under 14 år. Utskottet delar uppfattningen att fingeravtryck på sikt bidrar till att de uppgifter som den asylsökande lämnar också vinner ökad tilltro. En stor andel av alla som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige är barn. I den nuvarande utlänningslagen finns det inte mycket skrivet om barn. Därför gjorde den flyktingpolitiska kommittén en genomgång av hur myndigheterna lever upp till de åtaganden som Sverige gjort i och med anslutningen till FN-konventionen om barnets rättigheter. Därefter fick en parlamentariskt sammansatt barnkommitté i uppdrag att göra en översyn av hur all svensk lagstiftning och praxis förhåller sig till bestämmelserna i FN:s barnkonvention, men frågan om barns ställning i förhållande till utlänningslagen skulle behandlas med förtur. Barnkonventionen kan sägas ge uttryck för fyra huvudprinciper: hänsyn till barnets bästa, vikten av att lyssna till barnet, barnets rätt till liv och utveckling och barnets rätt att utan diskriminering åtnjuta sina rättigheter. Barnkommittén säger i sitt betänkande att den bedömning som görs av barnets bästa också måste vägas samman med övergripande samhällsintressen. I propositionen föreslås att utlänningslagen skall kompletteras med en portalparagraf där barnets hälsa och utveckling och barnets bästa särskilt skall beaktas. Därmed inte sagt att alla asylsökande barnfamiljer får tillstånd att stanna i Sverige. Det går inte heller att säga eller anse att alla barn har det bäst i Sverige oavsett språklig, kulturell eller nationell bakgrund och tillhörighet. Avgörandet vid bedömningen av barnets bästa bör bl.a. vara om och i vilken grad barnet kan ta skada i sin psykosociala utveckling av att flytta tillbaka till hemlandet. Det är viktigt att det handlar om det enskilda barnets bästa. Många barnfamiljer har inte tillräckliga skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige. En del accepterar detta och lämnar landet, men en del vägrar att rätta sig efter myndigheternas beslut och håller sig undan, dvs. gömmer sig. Både Flyktingpolitiska kommittén och Barnkommittén har diskuterat den här svåra och känsliga frågan. Å ena sidan måste lagar och regler respekteras och följas, å andra sidan måste vi se till att inte barnen får allvarliga men av att leva under den psykiska press som det måste innebära att hålla sig gömd. Här tar både barnets föräldrar och den som gömmer barnen ett oerhört stort ansvar. Det är i det närmaste omöjligt att hitta en formel för att lösa problemet. Det man kan göra är att försöka förhindra att sådana situationer uppstår. Vid de överläggningar som Flyktingpolitiska kommittén hade bl.a. med frivilligorganisationerna om den här frågan framkom det att flera organisationer och samfund gör insatser för att minska skadeverkningarna för de människor som gömt sig och försöker också att hjälpa dem att komma ur den nedbrytande situation som de låst sig i. De framförde också att det var viktigt att besluten var utförligt motiverade både när det gällde bifall och avslag på en ansökan för att man skulle förstå vad det verkligen handlade om. Organisationerna efterlyste också mer kontakter och diskussioner med berörda myndigheter för att kunna göra en insats i den här svåra frågan. En avsikt med denna proposition är att lagarna skall bli mer tydliga och konsekventa, och det är också viktigt att öka förståelsen både när det gäller bifall och avslag. Det skall också stå i motiveringen på vilket sätt man tagit hänsyn till barnets bästa. Det finns fall när det kan vara nödvändigt att ta barn i förvar. Som jag sagt tidigare har regeringen följt Barnkonventionens bestämmelser att den som är under 18 år betraktas som barn. I nuvarande lagstiftning är gränsen 16 år. Jag vill framhålla att det är förbjudet att sätta barn i fängelse, häkte eller arrest. Förvar av barn skall ske på speciella ställen som inte har några likheter med fängelse, häkte eller polisarrest. Den borgerliga regeringen lade under sin regeringstid fram ett förslag om ett principiellt förbud mot att ta barn i förvar, något som majoriteten i socialförsäkringsutskottet inte kunde ställa sig bakom. Förslaget innebar att barn som skulle avvisas med omedelbar verkställighet skulle kunna tas i förvar. Men när barnfamiljer som varit här fått ett avvisningsbeslut och vägrade att finna sig i beslutet skulle det vara förbjudet att ta barn i förvar. Om det förslaget hade fått bifall i riksdagen hade det i praktiken inneburit att alla barnfamiljer fått stanna i Sverige och tvingats leva i ett slags gråzon i samhällets utkant utan möjlighet för barnen att gå i skola och utan möjlighet till hälso och sjukvård. De fanns här, men de fanns ändå inte. Majoriteten i Socialförsäkringsutskottet arbetade därför fram ett eget betydligt humanare förslag som riksdagen biföll. Förslaget innebär i korthet att förvar skulle få tillgripas som en sista utväg. Först skulle man pröva att ställa barnet under uppsikt. En uppsikt som inte innebär ett frihetsberövande men som är förenat med vissa villkor, t.ex. anmälningsplikt på vissa tider. Det kunde ske på den förläggning där barnet bor. Barnet kan leva normalt och röra sig fritt, antingen det vistas på en förläggning än någon annanstans, och barnet behöver inte flyttas från sin invanda miljö före avresan. Tilläggas bör att barnet aldrig får skiljas från sin vårdnadshavare. Om familjen däremot tillsammans med barnet hållit sig undan, dvs. gått under jorden eller på annat sätt vägrat resa frivilligt, kan möjligheten att ta barn i förvar användas. Barnet eller framför allt föräldrarna och personer som gömmer familjen får ansvaret för vad som är bäst för barnet. Är det att familjen under värdiga former lämnar landet, eller att familjen gömmer sig och avvisning sker under poliseskort. Herr talman! Den flyktingpolitiska debatten under den senaste tiden har ifrågasatt den återkallelse av uppehållstillstånd som skett särskilt när det gäller människor som varit länge här i landet. Bestämmelsen om att tillstånd skall återkallas när man lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet tillkom i samband med nuvarande utlänningslag. Den hade sin grund i att så många som sökte uppehållstillstånd saknade identitetshandlingar. Det är förståeligt att det väcker starka reaktioner, speciellt när det gäller barnfamiljer som varit här länge och som nu tvingas lämna landet. Man kan säga att lagstiftaren hade förutsett detta genom att lämna öppet för myndigheterna att inte återkalla tillståndet om det fanns särskilda skäl. Regeringen har också i några enskilda ärenden lämnat vägledning för när humanitära skäl skall gälla för att barnfamiljer skall få stanna i landet. Det har med anledning av propositionen avgetts ett antal motioner som vänder sig mot att återkallelse av tillstånd skall ske efter lång tid även om oriktiga uppgifter lämnats. Utskottsmajoriteten anser att det finns anledning att noga se över den här frågan bl.a. därför att en bestämd preskriptionstid kan vara ett alltför trubbigt instrument som också kan ge upphov till orättvisor. Det kan även finnas andra skäl som man bör ta hänsyn till. Utskottet vill därför att den kommande parlamentariska rättsprocessutredningen skall ta upp den här frågan och behandla den skyndsamt och med förtur. Herr talman! Flyktingpolitiken väcker starka känslor. När jag träffar representanter för dem som är kritiska möts jag ofta av en vrede som bygger på ett starkt engagemang för humanism och solidaritet och för enskilda människoöden. Den vreden kan jag fullt förstå. Jag kan också förstå den oro och misstänksamhet som många människor uttrycker mot flyktingpolitiken. Den är mycket sällan ett uttryck för främlingsfientlighet, utan mer en rädsla för att vi inte skall klara av att sörja för alla som bor i vårt land. I tider av ekonomisk kris och massarbetslöshet blir dessa stämningar starkare. De förslag till ny utlänningslag, som vi skall fatta beslut om här i dag, har sin utgångspunkt i just det spänningsfältet jag nu redovisat. Sammantaget ger de nya reglerna både bättre skyddsmöjligheter och större tydlighet. Hänsynen till barnens bästa får en reell innebörd genom hela asylprocessen. Handläggningen förbättras. Därmed kommer också förtroendet för politiken att kunna stärkas. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Maud Björnemalm känner sig missförstådd. Från det omfattande utredningsarbete som hon har deltagit i känner hon inte alls igen debatten om det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Det måste väl tyda på att hon inte har läst de reservationer som ständigt återkommit under utredningsarbetet från olika deltagande partier. Maud Björnemalm säger att det förs två olika debatter i det här landet. På den punkten kan jag hålla med henne, så är det. I den första debatten, med några enstaka individuella undantag, är det länge sedan vi såg några socialdemokratiska debattörer över huvud taget. I den andra debatten ute i landet, den som Ny demokrati gjorde allvarliga försök att exploatera, ser vi inte heller några socialdemokratiska företrädare. Där håller man tyst för att stryka opinionen medhårs. Den debatten är inte främlingsfientlig, Maud Björnemalm. Det hävdar jag inte heller. Den baserar sig på en monumental brist på information om hur det verkligen är. Där krävs det rakryggade politiker som kan tala om hur det är. Det är därför vi sedan åtskilliga år saknar socialdemokraterna i den debatten. När nu Socialdemokraterna lägger fram det här regeringsförslaget - det finns förvisso flera bra punkter där - och tar bort ett antal grunder på vilka människor tidigare har kunnat få skydd i vårt land måste jag fråga: Varför? Vilka grupper är det som har fått skydd på de grunder som nu skall avskaffas och som inte borde ha fått det enligt Socialdemokraterna? Socialdemokraterna säger nu att det gäller att göra insatser internationellt. Men det blir litet pinsamt när det budskapet kommer samtidigt som Socialdemokraterna skär ned biståndsanslagen. När Socialdemokraterna talar om solidaritet vänder de sig till väljargrupper i Sverige som skall känna sig tilltalade. Socialdemokratisk solidaritet gäller aldrig de utsatta som saknar rösträtt.
Herr talman! Till Lennart Rohdin vill jag säga något om begreppen krigsvägrare och de factoflyktingar. Speciellt det senare begreppet har diskuterats mycket. Många missförstånd har förekommit just när det gäller begreppet de facto-flyktingar. De factoflyktingbegreppet kan omfatta både dem som har starka skyddsskäl och dem som har mindre starka skäl. En del har fått stanna på grund av att de har betraktats som de facto-flyktingar. Andra har blivit avvisade, därför att de inte har starka skäl.
Herr talman! Min fråga återstår. Maud Björnemalm sade själv att en del som haft mindre starka skyddsbehov har fått stanna. De har uppenbarligen ändå haft starka skyddsbehov. Om man nu vill avskaffa den möjligheten - bakom detta ligger naturligtvis att det är nödvändigt att städa upp efter 13 decemberbeslutet - undrar jag: Vilka är det som har fått stanna, men som inte borde ha fått göra det och som man genom att lägga fram de här förslagen vill förhindra att framöver ha den möjligheten? Apropå detta med att vara missförstådd vill jag säga följande. 1992, då jag var statssekreterare för invandrar och flyktingfrågor, deltog jag i flera möten ute i Europa tillsammans med företrädare för andra regeringar. Jag reagerade mot att det i det samarbetet enbart diskuterades om hur man skulle strypa möjligheterna för asylsökande att komma till Västeuropas demokratier. När jag frågade om det bara var restriktioner och sättet att hantera flykting och migrationspolitiken som vi skulle diskutera mellan Västeuropas regeringar fick jag svaret: Vad nu då? Vad har hänt i Sverige? Så har det aldrig låtit förut. Detta var alltså efter sex års socialdemokratiskt deltagande i det europeiska samarbetet.
Herr talman! Lennart Rohdin vet mycket väl att de som får uppehållstillstånd i Sverige är de som har ett behov av skydd. De som inte har behov av skydd får inte stanna. En av målsättningarna med den flyktingpolitiska propositionen är att göra begreppen och reglerna klarare. Därför har vi vidgat flyktingkonventionsbegreppet. Vi har tagit in krigsvägrarbegreppet och de facto-flyktingbegreppet i den vidgade Genèvekonventionen. Vi har således avskaffat begreppen de facto-flyktingar och krigsvägrare. Vi har också anpassat flyktingkonventionen till de regler som gäller i övriga Europa. Genom att utmönstra den här regeln får vi ökad tydlighet och klarhet. Folkpartiet brukar efterlysa just klarare regler i svensk flyktingpolitik.
Herr talman! Maud Björnemalm talade om signaler - detta för att folk inte skall försöka komma hit. När det gäller flyktingpolitiken tycker jag att det många gånger är fråga om rena signalsystemet. Således ges signaler till våra barn, som inte kan lita på att få ha sina vänner kvar. Detsamma gäller arbetskamrater osv. Fortfarande, efter åtta nio år, kan en vän eller arbetskamrat bli utvisad därför att vederbörande för länge sedan har ljugit. Med hänvisning till hushållsgemenskapen skall människor få komma hit. Det är bra, men vissa anmärkningar har vi. Jag tar dock inte upp dem nu. Men låt då också dem som redan ingår i en svensk hushållsgemenskap, dvs. de som är gifta med svenskar och som har barn här, få stanna i Sverige! Den innersta hushållsgemenskapen berörs ju när människor avvisas. Dessa människor skall söka utifrån och försvinner sedan. Då har ju ett hushåll splittrats. Hur skall den nya politiken kunna förhindra nya kriser? Jag tänker på fallet Evelyn Barrantes och på lilla Alexandra från Rumänien. Och hur förhindras t.ex. att människor bränner sig? Jag har exempel på åtta fall där människor bränt sig. Fyra dog och fyra klarade sig. Den mest kände är Amaro Zapata. Medan han låg på intensiven tänkte man avvisa hans familj. Detta har gjorts, trots att det inte är tillåtet enligt lagen. Hur skall vi kunna lita på praxis när det gäller den nya lagen, när denna inte är tydligare än den är?
Herr talman! I dag diskuterar vi regeringens proposition om en ny utlänningslag, inte enskilda ärenden. Jag tycker att Miljöpartiets förhållningssätt är minst sagt underligt. Regeringens proposition bygger på Flyktingpolitiska kommitténs betänkande. Miljöpartiet hade en representant i den utredningen - en representant som avlämnade få reservationer och som i stort sett i kommitténs betänkande instämde med majoriteten. Sedan yrkar Miljöpartiet avslag på hela regeringens proposition om en ny utlänningslag. Då borde det vara logiskt att Miljöpartiet självt presenterade sin syn på flyktingpolitiken genom att väcka en motion om en utlänningslag enligt Miljöpartiets uppfattning. Det har man dock inte gjort. Vad är Miljöpartiets uppfattning? Vad är Miljöpartiets flyktingpolitik? Det skulle vara mycket intressantare att få veta det än att höra Ragnhild Pohanka här räkna upp enskilda fall.
Herr talman! Maud Björnemalm har uppenbarligen läst vår reservation. Tydligen är det inte så när det gäller de andra. Vi har i många år skrivit ett antal motioner. De har Maud Björnemalm däremot tydligen inte läst. I de motionerna redogör vi mycket ingående för vilken flyktingpolitik vi anser att Sverige skall ha. Att vi anmärker på vissa punkter är en självklarhet. Att enskilda fall nämns som exempel på vad som kan hända är, Maud Björnemalm, något helt annat än att bara referera vilka som skall få uppehållstillstånd. Vad annat kan vi göra än visa på toppen av isberget? Vad döljer sig där, Maud Björnemalm? Ja, det är mycket som döljs där. I 25 års tid har jag arbetat med flyktingar, så jag vet hur det är. Jag vet vad som händer. Jag vet hur de här människorna upplever situationen. Jag vet också att det har blivit oerhört mycket hårdare. Tidigare var det oftast så att om en politiker eller en privatperson gav hjälp i ett enskilt fall fick personen i fråga stanna. Så är det alls inte i dag. Jag tänker på Nydemokraterna, som har fått igenom över hälften av sina 28 yrkanden - sägs det. Jag kan inte redogöra för de punkterna här och nu, men detta har det talats om i en intervju i TV. Nydemokraterna var naturligtvis oerhört glada över att ha fått igenom stora delar av sin flyktingpolitik, trots att de inte ens sitter i riksdagen. T.o.m. MUF reagerar. Många människor är oförstående till invandringen, säger Maud Björnemalm. Javisst, men uppifrån har det också kommit invandrarfientliga signaler och ganska hårda omdömen. Detta uppammar invandrarfientliga krafter. Människor är väldigt beroende av och lyssnar till myndigheternas signaler, och de har varit ganska tydliga under ett antal år.
Herr talman! Ragnhild Pohanka, ni anmärkte inte bara på några punkter i propositionen, utan ni började med att yrka avslag på hela propositionen. Ni hade 29 yrkanden kring olika frågor som behandlas i propositionen. Är det de 29 yrkandena som är Miljöpartiets flyktingpolitik? Sedan tycker jag faktiskt, Ragnhild Pohanka, att det är litet oförskämt att jämföra socialdemokratisk flyktingpolitik med Ny demokratis. Möjligtvis skulle jag kunna ursäkta Ragnhild Pohanka, eftersom Miljöpartiet inte var representerat i parlamentet under förra mandatperioden och alltså inte deltog i debatterna med Ny demokrati. Kanske uppmärksammades därför inte Socialdemokraternas sätt att förhålla sig till Ny demokrati och dess åsikter.

Herr talman! Om jag uppfattade Maud Björnemalm rätt sade hon att Sverige har ett de factoflyktingbegrepp till skillnad från vad som gäller i de flesta andra länder. Men det är faktiskt så att de flesta länder har någon form av de facto-begrepp. Det har t.ex. Tyskland, England och Nederländerna. Det nya utvidgade begreppet är mycket diffust. Att säga att det skulle täcka begreppen de facto-flyktingar och krigsvägrare tycker jag är en grov överdrift. Jag skulle vilja att Maud Björnemalm preciserade vad hon menar. Skulle exempelvis Napoleon Aponte, som har torterats, få stanna här som de facto-flykting? Och hur är det med desertörerna från Vietnamkriget? Skulle de ha fått stanna? Det kriget har, såvitt jag vet, inte fördömts av FN. Maud Björnemalm säger också att Sverige har ökat våra möjligheter att förebygga flyktingströmmar genom EU och FN:s säkerhetsråd. Hur har regeringen för avsikt att åstadkomma det? Är det via vapenexporten? Hur tänker man påverka länder som exempelvis Kina, Iran och Irak? Jag måste ställa samma fråga till Maud Björnemalm som jag ställt till andra. Det gäller återkallelseprojektet. Maud Björnemalm säger att man noga skall se över det hela, att preskriptionstiden är för trubbig och att det kan finnas andra skäl. Javisst. Jag håller med om det, men vad tänker Maud Björnemalm och hennes partikamrater göra med de invandrare som finns i vårt land och som nu granskas av Invandrarverket och riskerar att få sina uppehållstillstånd tillbakadragna; detta medan de väntar på Rättsprocessutredningens resultat?
Herr talman! När det gäller krigsvägrare är den nuvarande skyddsregeln faktiskt unik för Sverige. De flesta som har fått uppehållstillstånd i Sverige som krigsvägrare kan också bedömas som konventionsflyktingar. Det har Invandarverkets nuvarande generaldirektör lagt ned. Ulla Hoffmann vet mycket väl att det är omöjligt för en riksdagsledamot att i denna kammare säga vem som får stanna och vem som inte får stanna i Sverige. Vi har ju myndigheter som gör den bedömningen. Enligt nuvarande lagstiftning skall uppehållstillståndet återkallas för den som lämnar oriktiga uppgifter om sin identitet. Sedan kan det finnas särskilda skäl till att man ändå får stanna i landet. Men vad tjänstemännen på Invandrarverket och Utlänningsnämnden gör är att de följer lagen. Vi kan ha olika uppfattning om hur strängt de följer lagen och om tillräcklig hänsyn tas till särskilda skäl. Eftersom varken Ulla Hoffmann eller jag har den information om sakförhållanden som myndigheterna har tycker jag att vi skall vara litet försiktiga när vi uttalar oss. Vänsterpartiet har en ledamot i Invandrarverkets styrelse. Jag förmodar att Vänsterpartiet också har representanter i Utlänningsnämnden. Det kanske vore på sin plats att Ulla Hoffmann diskuterade med sina partikamrater om sådana här saker och hur de kan påverka sina partikamrater.
Herr talman! Jag talade om de facto-flyktingar. Jag sade att de allra flesta länder har någon form av de facto-begrepp. Jag fick inget svar på min fråga där. Återkallandeprojektet är visst nedlagt. Det lades ned av Lena Häll Eriksson, som också talat om att det nu ingår i den ordinarie verksamheten i Invandrarverket. Att det inte bedrivs i en tidsbestämd projektform är en sak, men det ingår alltså i den ordinarie verksamheten. Min fråga kvarstår: Vad tänker Maud Björnemalm göra i väntan på utredningen? Maud Björnemalm påpekar att vi har ledamöter i Det är alldeles riktigt. Om det är någonting vi gör så diskuterar vi med dem för att kunna få en sammanhållen flyktingpolitik och göra de rätta ställningstagandena i debatterna. Det var inte ett bra argument, Maud
Herr talman! Återkallelse av uppehållstillstånd har skett sedan 1989 när den nuvarande utlänningslagen började gälla. Så är det. Det som satte strålkastarna på detta var det s.k. återkallandeprojekt som den förre generaldirektören satte i gång med, vilket naturligtvis fick Invandrarverkets styrelse att ta upp frågan och undra vad det var för någonting. Tydligen har Vänsterpartiet monopol på vad som rätt och riktigt och vad som är sanning. Det kan väl inte vara ni som alltid har de riktiga åsikterna.
Herr talman! Jag vill ställa tre konkreta frågor till För det första skulle det vara bra att få reda på vad den djupaste grunden är för Socialdemokraterna för en generös och tydlig politik på flyktingområdet. Är det moral, eller vad är det? För det andra: Varför har vi inte fått en praxisgenomgång av barnärenden, inte i Flyktingpolitiska kommitténs arbete och inte i Barnkommitténs arbete? Hur blir det, och när får vi en praxisgenomgång av barnärenden? För det tredje: Hur skall barnets bästa och andra samhällsintressen avvägas? Vi är många som är oroliga över att myndigheterna inte får någon vägledning i förarbetena till den nya lagstiftningen. Hur skall avvägningen göras?
Herr talman! Vad är den djupaste grunden för Socialdemokraterna, är det moral? frågar Rose-Marie Frebran. Den djupaste grunden för socialdemokratisk flyktingpolitik är naturligtvis solidariteten med de utsatta människorna. Det är klart att det också kan göras till en moralfråga. Varför har det inte gjorts någon praxisgenomgång? frågar hon vidare. Om jag minns rätt tittade man i den flyktingpolitiska kommittén på en del fall som gällde barn. Nu är jag litet osäker på hur omfattande det var, men vi sade beträffande barnkonventionen att vi inte hann med det på den korta tid som vi hade till vårt förfogande. Däremot har jag för mig - jag är litet osäker där - att vi i slutbetänkandet skrev att man borde arbeta mera med barnfrågorna. Varför Barnkommittén inte har gjort det när det gällde barnkonventionens förhållande till utlänningslagen kan jag faktiskt inte svara på. Beträffande hur man skall tillvarata barnets bästa handlar det om det enskilda barnet. Det är oerhört svårt att upprätta mallar för hur det hela skall gå till. Varje person - och det gäller både vuxna och barn - har sin alldeles egen berättelse och sin alldeles egen historia som man måste ta hänsyn till.
Herr talman! I fråga om grunden för flyktingpolitiken talar Maud Björnemalm om solidaritet med dem som är utsatta. Det är en moralisk fråga om man säger att det är vår plikt att hjälpa människor i utsatthet. Det måste ändå vara detta som utgör grunden. Jag undrade varför det inte görs någon praxisgenomgång. Maud Björnemalm hade uppenbarligen inget bra svar på den frågan. Det var precis det som jag misstänkte. Då blir följdfrågan: Varför finns då inte detta med i majoritetens text? Hur kommer det sig att detta inte är ett problem? Det förutsattes i direktiven att det skulle ske en praxisgenomgång som skulle finnas med som grund när vi fattade beslut. Varför är detta enligt utskottets skrivningar i betänkandet inget problem? Vad blir lösningen? När kommer det en praxisgenomgång och på vilket sätt får vi en sådan? Visst är det svårt att väga intressen mot varandra. Men litar Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet så mycket på myndigheterna att det inte behövs någon som helst vägledning för hur man skall avväga olika intressen mot varandra?
Herr talman! Den portalparagraf om barns bästa som nu införs i utlänningslagen får ju en reell innebörd vid bedömningen av skälen för uppehållstillstånd och genom hela asylprocessen. Det är en oerhört stark markering. Någon motsvarighet till denna paragraf finns inte i något annat land, enligt vad Barnkommittén har kommit fram till. Barnkommittén har också gjort en grundlig genomgång av hur barnkonventionens fyra huvudprinciper avspeglas i den svenska lagstiftningen och i praxis. Denna genomgång visar att den svenska utlänningslagstiftningen i huvudsak är förenlig med barnkonventionen. Det är klart att vår socialdemokratiska politik är en moralfråga. Att hjälpa människor som har det svårt, att känna solidaritet, att låta människor som är i behov av skydd få asyl i Sverige är naturligtvis också en moralfråga. Om Rose-Marie Frebran antyder att vi socialdemokrater skulle vara utan moral, måste jag säga att den humana flyktingpolitik som vi socialdemokrater förespråkar antyder att vi har en moral som också kanske passar kristdemokraterna.
Fru talman! Maud Björnemalm sade i sitt anförande att hon tyckte att det var väldigt skönt att regeringen kunde ge vägledning i två beslut som fattades i oktober i år. De handlade om att man av humanitära skäl lät en barnfamilj stanna kvar i landet. Centerpartiet har i sin motion krävt att denna möjlighet skall finnas kvar i fortsättningen. Det kan finnas behov av denna vägledning även framdeles när det gäller den humanitära bedömningen av vissa ärenden som är nödvändig för att man skall kunna fatta ett bra beslut. Jag vill då fråga Maud Björnemalm om bakgrunden till att möjligheten för regeringen att ge denna typ av vägledning nu dras tillbaka. Björnemalm upp i sitt anförande de svårigheter som hon såg när det gäller att införa en preskriptionstid på två år. Jag ser gärna att Maud Björnemalm utvecklar detta vidare. Jag kräver inte att hon skall ange innehållet i kommittédirektiven, för det tänkte jag fråga statsrådet om.
Herr talman! Om jag förstod Karin Israelsson rätt handlade det hela om hur regeringen i fortsättningen skall styra praxis. Regeringen skall styra genom förordningar. Då blir det lättare för både den asylsökande och den asylsökandes advokat att förutse vad som kommer att hända. Man vet då på ett betydligt bättre sätt vad man har att rätta sig efter. Att styra genom praxis innebär att man fattar beslut i ett enskilt ärende som sedan får betydelse för liknande ärende. Det medför att det blir litet ryckighet i beslutsfattandet, eftersom man inte kan förutse utgången på samma sätt som man gör när regeringen styr genom förordningar. Jag hoppas att jag har uttryckt mig klart nog. När den allmänna opionen och massmediedebatten beskriver det ena fallet efter det andra är det klart att vi alla blir berörda. Men att hastigt fatta ett beslut om att fastställa ett antal år, t.ex. att människor skall få stanna efter fem år även om de har lämnat oriktiga uppgifter, kan göra att det blir väldigt orättvist. Vad händer med den som har varit här i 4 år, 11 månader och 28 dagar? Därför finns det anledning att noga fundera igenom problemen och vända och vrida på dem innan man fattar ett beslut. Det är detta som utredningen skall göra, skyndsamt och med förtur.
Herr talman! Det kan naturligtvis vara bra med förordningar, och sådana finns också i en viss omfattning. Men jag tror ändå att det kan kännas bra om regeringen kan få finnas med i denna process, eftersom inget fall är det andra likt. Vi har ju under åren lärt oss att det alltid kommer nya inslag i prövningarna, inslag som man inte alltid kan förutse i de förordningar som regeringen skall utfärda. Vi från Centern vidhåller att regeringen borde ha den här möjligheten. Sedan instämmer jag i Maud Björnemalms förhoppning, att Rättsprocessutredningen skall finna lösningar på problemen med preskriptionstiden. Det vore bra om det snart fattades ett beslut så att vi vet vilka regler som gäller.
Herr talman! Jag vill bara påminna om att det faktiskt var den borgerliga regeringen som omöjliggjorde både för sig själv och för kommande regeringar att ingripa i speciella ärenden. När Utlänningsnämnden inrättades var det meningen att regeringen skulle avhändas olika asylprövningsärenden och att Utlänningsnämnden skulle handha frågorna. Möjligheterna för regeringen att gå in och överta ärenden togs bort. Däremot har både Utlänningsnämnden och Invandrarverket möjligheter att överlämna vissa ärenden till regeringen för prövning, vilket också har skett i en del fall. Detta har blivit praxisbildande. På sikt kan det vara bättre att detta styrs genom förordning.

Herr talman! Maud Björnemalm har pekat på de två extremer som finns i denna viktiga debatt, å ena sidan den vidöppna famnens politik och å andra sidan den knutna nävens politik. Om man tog sitt uppdrag som ansvarig för dessa frågor i regeringen som om det vore likt vilket som helst annat, vore det ganska bekvämt. Då kunde man stå mitt emellan, i mittfåran. Men dessa frågor liknar inte några andra. Det handlar om människors välfärd och öden, ibland t.o.m. om deras liv.

Jag menar att det här finns en väldigt stor uppgift för oss alla, som känner solidaritet med världens utsatta och jagade, att möta fördomar med upplysning, osaklighet med fakta och känslokyla med inlevelseförmåga. Det finns ett faktum som är värt att upprepa gång på gång: Av världens stora flyktingströmmar går de allra största mängderna från ett fattigt u-land till ett annat fattigt u-land. Det är blott en rännil som kommer till Tanzania, ett av världens fattigaste länder, har i dag 800 000 flyktingar från Centralafrika. Det är alltså tio gånger mer än vad vi fick ta emot under de värsta krisåren i f.d. Jugoslavien. Ett annat faktum är att Sverige, till skillnad från många andra länder, som regel ger permanent uppehållstillstånd till de asylsökande som får skydd här. Vi är generösa därvidlag, därför att vi anser att människor som har tvingats att fly skall ha tryggheten att kunna börja ett nytt liv. Men av detta följer också att om vi skall kunna värna om denna asylrätt, är det viktigt att denna generositet inte missbrukas och att lagstiftningen är tydlig. Det får inte råda något missförstånd om vad som ger rätt till skydd i Sverige och vad som inte gör det. Vi måste med andra ord skilja mellan flyktingar och migranter. För dem som vill söka sin framtid i främmande land av andra skäl än förföljelse får vi använda andra medel; biståndspolitiken och utrikespolitiken i stort. Men flyktingpolitiken måste användas för dem som behöver skyddas mot förföljelse. Sverige har per capita - förutom Tyskland - numerärt tagit emot flera skyddsbehövande och har haft en större invandring än andra västländer. Under den senaste tioårsperioden beviljades 400 000 människor uppehållstillstånd i Sverige. Av dessa kom huvuddelen från Bosnien. Vi har anledning att känna solidarisk stolthet över detta. Samtidigt vet vi att jobbet med att integrera så många nya i vårt samhälle på kort tid är svår. Man kan säga att det är lättare att komma in i Sverige än att komma in i det svenska samhället. Svårigheterna måste vi övervinna. De får aldrig ställas mot den mänskliga rätten att söka asyl undan förföljelse. Vårt åtagande här är absolut. Så här står det i artikel 14 i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna: "Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse." Exilen är förtryckets förlängda arm, en sorts Hades. En flykting flyr från något, inte till något. Hur vi hanterar asylrätten, vilket vi talar om i dag, och bemöter den asylsökande är ett mått på vår kultur och vår demokrati. I förslaget till den nya lagen preciseras och utvecklas grunderna för skydd, som också Maud Björnemalm här har redogjort för. De humanitära skälen, som är kopplade till individens situation, finns kvar i lagen. I lagen finns flera förslag till förbättringar. Låt mig särskilt peka på några: Rättssäkerheten kommer att stärkas. Viktigt här är rätten till ökad muntlighet, att kunna föra sin egen talan, både i första och, vid behov, i andra instans. En människa får inte reduceras till ett dokument utan skall själv kunna driva sin sak tillsammans med sitt ombud. Vi betonar också att besluten skall vara tydligt motiverade. Vidare kommer hela asylprocessen att föras över från Polisen till Invandrarverket, vilket bl.a. ger nya förutsättningar att förbättra proceduren vid gränsen. Som sagts här tidigare införs i lagen en portalparagraf om barnets bästa. Det betyder att bedömningen av barnens situation skall väga tungt i alla beslut och i handläggningen. För ett par veckor sedan fattade regeringen ett antal praxisbeslut i ärenden där föräldrarna hade ljugit om sina identiteter och fått sina uppehållstillstånd återkallade av myndigheterna. I två av dessa fall ändrade regeringen myndigheternas avvisningsbeslut. Vi tog bl.a. hänsyn till att barnen hade gått i förskola här, dvs. att de hade tillbringat en viktig period av sin utveckling i Sverige. Ribban sänktes härvidlag från att tidigare främst ha omfattat skolgång. Detta beslut är normgivande för myndigheterna. Uppgifter om tortyr skall alltid leda till en särskilt noggrann prövning. Enligt Röda korset har 20 % av alla flyktingar i Sverige tortyrskador. I lagtexten om risk för tortyr som skäl för uppehållstillstånd har vi ändrat kravet, att det skall finnas "grundad anledning" att befara tortyr, så att det skall räcka med "skälig anledning". Jag menar, vilket jag många gånger har sagt, att så fort orden tortyr eller suicidrisk nämns i inlagorna måste alla alarmklockor ringa och stor omsorg och känslighet prägla utredning och beslut. Genom integrationen i Utrikesdepartementet förstärks våra möjligheter att göra landanalyser och därmed bättre bedöma asylberättelserna. Vi kan mobilisera UD:s alla resurser - diplomati, bistånd, insatser för konfliktförebyggande och fred, mänskliga rättigheter och demokrati - för en aktiv migrationsoch flyktingpolitik. Jag vill nämna exemplet Olaine. Under veckan som gick samlades de nordiska asyl och flyktingministrarna.

I nästa vecka åker en grupp från Invandrarverket dit. Jag hoppas att dessa människor skall vara ute ur fängelset före jul och att de för första gången på länge skall kunna föra ett anständigt liv. Herr talman! Arbetet med att utveckla och reformera flyktingpolitiken kommer att fortsätta. Nästa steg blir den omtalade parlamentariska utredningen om rättsprocessen. Direktiven skall komma snart. Den skall bl.a. behandla införandet av just detta tvåpartsförfarande, och med förtur se över reglerna för återkallande av uppehållstillstånd i den anda som Karin Israelsson och Maud Björnemalm har tagit upp här. Det gäller också frågor om anknytning som har uppstått medan den asylsökande har vistats i Sverige. Sedan kriget i Bosnien upphört, har antalet asylsökande kraftigt minskat. Det ger ett utrymme för utlänningsmyndigheterna som kan användas till metodutveckling och fortbildning när det gäller bemötandet av de asylsökande och handläggningen i övrigt. I det svåra och tunga arbete som myndigheterna har, kan det nu finnas tid till reflexion och utvärdering. Det är betydelsefullt, inte minst inför tillämpningen av en ny lagstiftning och nya arbetsuppgifter. Både de i kammaren som stöder regeringens förslag till ny flyktinglagstiftning och de som reserverar sig mot förslaget, ställer sig dock bakom att Sverige behöver reglera invandringen precis som alla andra länder gör. Besluten i enskilda fall är och förblir ofta mycket svåra. Hur skall man mäta en människas förtvivlan mot lagens bokstav? De som har att fatta beslut, jag talar både om tjänstemännen och om de förtroendevalda, har rätt att förvänta sig tydliga lagregler och respekt för svårigheten i sitt arbete. Herr talman! I Bosnien och f.d. Jugoslavien fortskrider den komplicerade fredsprocessen under stora svårigheter. Flyktingar börjar återvända från de länder där de sökt skydd. Trycket på flyktingar att återvända är starkt i många länder som har givit asyl. De flesta länder, inklusive de nordiska, har givit flyktingar endast ett tidsbegränsat skydd. I Sverige har de som regel fått permanenta uppehållstillstånd, 60 000 stycken. Det innebär att de kan känna trygghet. De som har permanent uppehållstillstånd kan själva besluta om och när de vill återvända. För många är drömmen om att återvända stark och levande, det vet vi. I vårt program för återvändande har flyktingar från Bosnien fått bl.a. ekonomiskt stöd för besöksresor. För att stödja demokrati och återuppbyggnad kommer Kommunförbundet att få 5 miljoner kronor av SIDA till vänortssamarbete med Bosnien Hercegovina. Många svenska kommuner har redan visat stort intresse för att delta. Erfarenheter och engagemang från svenska kommuner kan ha stort värde för uppbyggnad av förvaltning och demokrati. Deras insatser kan bygga broar för framtiden och även underlätta återvandring nu eller senare. Regeringen kommer också att höja den individuella bidragen till dem som återvandrar. Två grupper av personer med anknytning till kriget i Bosnien har ännu inte fått sina ärenden avgjorda av myndigheterna. Det gäller de s.k. bosnienkroaterna och de bosnier som kom hit efter Daytonavtalet och stridernas upphörande. Regeringen har nyligen fattat beslut i nio ärenden som Invandrarverket lämnat över för vägledning. Med dessa beslut lägger regeringen fast ett antal principer för bedömningen av dessa gruppers skyddsbehov, och de enskilda ärendena skall sedan avgöras individuellt av myndigheterna. Det är viktigt att återvändandet till Bosnien Hercegovina inte bidrar till att skapa nya problem i en redan svår försoningsprocess. Sverige vill därför inte avvisa andra än de som i säkerhet kan återvända till sina hemorter; till sina hemorter - ingen annanstans. Regeringen följer med dessa beslut avsikterna i Daytonavtalet att inte medverka till etnisk rensning och den inriktning som FN:s flyktingkommissarie har för återvändande. Beslutet är också i linje med den helhetssyn på migrationspolitiken som kommer till uttryck i propositionen och visar hur vi vill arbeta med återvändandefrågor generellt. Till sist, herr talman, vill jag säga att flyktingfrågorna är ett politikområde som rymmer många svåra dilemman. Det har vi hört här i dag sedan klockan tolv. Det rymmer djup mänsklig tragik och ibland krossade drömmar om ett bättre liv för dem som får avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd. Men det finns också anledning att känna glädje över att vi trots allt givit trygghet och skydd åt så många människor på flykt undan krig och förföljelse. De senaste tio åren har det varit 400 000 personer, tidigare har det varit tiotusentals människor från hela världen. Med den nya lagen får Sverige en migrationspolitik som är modern, medmänsklig, tydlig och trovärdig. Den kommer att stå sig mycket väl i jämförelse med andra länders. Vi skall visa, och kräva, respekt lagen, men vi skall också kräva respekt för människovärdet och för de asylsökande.

Herr talman! Om flyktingpolitiken verkligen såg ut så som Pierre Schori säger, då skulle jag tycka att det var härligt. Statsrådet är känd som en stor humanist. Men den ser kanske inte riktigt ut så. Jag skall ställa några konkreta frågor. Hur skall den nya politiken förhindra olika tragiska fall med barn inblandade, fall där det t.o.m. till slut har skett självmord? Och hur skall man förhindra att människor i förtvivlan hellre tar sitt liv än åker hem? Jag hoppas få svar. Jag fick mest slag under bältet av utskottsrepresentanten. Hur går det för bosnienkroaterna efter regeringens fall? Jag tror att det räcker med de frågorna.
Herr talman! Jag fick många frågor i de tidigare anförandena, och jag skall ta upp Ragnhild Pohankas. Hon inledde sitt anförande förra gången med att yrka bifall till mom. 22. Hon ställde frågor om kvotflyktingar. Jag kan försäkra Ragnhild Pohanka och andra att vi inte kommer att ändra vårt system med kvotflyktingar. Vi kommer att använda en liten del av resurserna för att tillsammans med de nordiska länderna tillmötesgå vad UNHCR vill ha, nämligen viss medicinsk vård till flyktingarna i deras grannländer och sådant. Kvotflyktingsystemet är oerhört viktigt. Det skall finnas kvar. Att det är viktigt har visat sig inte minst nu i Olaine-frågan.
Herr talman! Jag tackar för det svaret. Det gick i den riktning som jag önskade mig. Jag vill ändå fråga hur den nya politiken skall förhindra nya, tragiska fall, både när det gäller barn som har bott här länge och när det gäller sådana fall där det uppstår psykiska störningar och där en yttersta konsekvens kan bli att människor tar livet av sig. Sedan vill jag fråga om bosnienkroaterna och om hur det går för dem. Där handlar det också om ett land som har många flyktingar; 400 000-450 000. Hur skall man kunna garantera att de över huvud taget får tak över huvudet - om vi nu behöver garantera det - när de kommer hem?
Herr talman! Beslutet som vi i regeringen fattade om bosnienkroaterna hade föregåtts av mycket noggranna förberedelser genom egna resor till Kroatien, genom samtal med UNHCR och genom samtal med den kroatiska regeringen. Det var fråga om en samlad bedömning från regeringen - också byggd på vår egen ambassads bedömningar i landet. Vi kom därvid fram till att de som har kroatiska pass generellt sett kan återvända till Kroatien. Där finns numera en sådan struktur att man kan, och enligt lagstiftning och uttalanden från regeringen även vill, ta hand om sina medborgare. Jag tror att det därvidlag finns en generell garanti för att det finns en mottagning som fungerar. Men självfallet - och det låg också i ett av de beslut som regeringen fattade - skall man ta individuella humanitära hänsyn. Det kan gälla människor som har upplevt fruktansvärt traumatiska saker, också i Kroatien - t.ex. Vukovar, som det gällde här - som ger skäl till permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl.
Herr talman! Det skulle vara intressant att höra statsrådet Pierre Schoris synpunkter på möjligheterna att påverka i FN:s säkerhetsråd, eftersom vi nu har en global anknytning i vår migrationspolitik. Vilka planer finns det på departementet för att utnyttja detta på ett för vår flyktingpolitik gynnsamt sätt? Jag är också tacksam för statsrådets svar i inlägget rörande de kommande direktiven till utredningen. Man kan säga att utskottets förväntningar uppfylls, eftersom statsrådet nu i protokollet står för det som utskottet säger om att detta skall ske skyndsamt. En sista fråga gäller möjligheten att dela Invandrarverket. Det finns ju två ministrar som har olika ansvarsområden när det gäller den svenska migrationspolitiken. Vilka planer finns det för att ett verk och en myndighet kan följa upp de olika ministrarnas ansvarsområden?

Herr talman! När Sverige kandiderade till FN:s säkerhetsråd ingick det som ett huvudbudskap från regeringen att vi ville införa vad vi kallar en ny generation av konfliktförebyggande och fredsbevarande åtgärder. Det betyder att vi vill att FN, och framför allt FN:s generalsekreterare, skall ha resurser att kunna gå in tidigt i ett konfliktskede, innan själva konflikten har brutit och därmed krig och flyktingskap uppstått. Det kommer vi att driva mycket aktivt. Samtidigt kommer vi att medverka i UNHCR:s viktiga arbete, där tidigare Sverige hörde till de stora bidragsgivarna. Men jag tror mycket på att få fram en ny mekanism för världsorganisationen för nästa århundrade, eller årtusende, där man kan gå in och förebygga konflikter. Man skall då ha styrkor som kan stå till FN:s förfogande i dessa sammanhang. Vi har också i försvarspropositionen omorienterat och omgrupperat Försvarsmakten så att vi nu har avdelat resurser för den här typen av internationella fredsbevarande och konfliktförebyggande insatser. Karin Israelsson ställde också frågor i sitt första inlägg. Jag instämmer helt i det hon sade om det värdiga mottagandet och snabbheten i besluten. Hon framförde också en intressant tanke om social kompetens i Utlänningsnämnden. Någon delning av Invandrarverket är inte aktuell. Statsrådet Blomberg och jag diskuterar hur vi skall fördela de ekonomiska resurserna för de olika ändamålen, men det är inte aktuellt med någon delning av
Herr talman! Det är inte så ofta man får lyssna till en entusiastisk invandrarminister. De har ofta varit svårt plågade, och under alla de år som jag har suttit i riksdagen har det varit stora svårigheter. Men både den öppning som nu ges i och med att vi finns i säkerhetsrådet och det svar jag fick på min fråga tyder på att Sverige här kan verka på ett helt annat och mer effektivt sätt än vi har kunnat tidigare från de positioner som vi har haft. Det hälsar vi naturligtvis med stor tillfredsställelse. När det sedan gäller Invandrarverket förstår jag den diskussion som pågår. Vi från Centerns sida ser det som en möjlighet att dela på verket för att kunna effektivisera verksamheten. Vi har ju nu ett något annorlunda invandrarmönster, och man kanske behöver lägga större kraft dels på att få flyktingarna att återvända till sina hemländer, dels på att få en bättre situation i vårt land. Där krävs särskilda insatser för att integrera alla våra invandrare och flyktingar så att deras situation förbättras. Jag tycker att den absolut tyngsta biten för närvarande, från både medmänsklig och humanitär synpunkt, är att de som finns i vårt land också skall kunna få en bra tillvaro.
Herr talman! Jag har några frågor till statsrådet Schori. Jag vet inte om han har hittat lappen med frågorna. Två frågor rör den tydliga migrationspolitiken. Jag vet att Invandrarverket i sitt remissvar ville ha ett förtydligande vad gällde det här med krigsvägrare, krigsflyktingregeln. Statsrådet hänvisade då till den praxis som hittills tillämpats. Jag skulle vilja veta om det är det som menas med tydlig och rättssäker migrationspolitik. Det andra gäller barnets bästa. Barnombudsmannen sade i dag att det är en papperstiger. Det har tidigare även Johan Fischerström sagt, och även Lagrådet. Lagrådet kanske inte uttryckte sig just så, men man sade att det inte kommer att få någon betydelse. Detta beror på att statsrådet inte preciserar och ger exempel på hur det här skall tillämpas när barnets bästa kolliderar med samhällsintresset. Vad är samhällsintresset, och hur starkt skall det väga i förhållande till barnets bästa? Jag hade ytterligare en fråga till statsrådet som jag vill ha svar på, och det gällde förstås återkallandeprojektet. Min fråga var: Tänker Pierre Schori, under den tid som Rättsprocessutredningen pågår, ge en officiell signal till Invandrarverket och Utlänningsnämnden när det gäller återkallandeprojektet, som numera är integrerat i verksamheten?
Herr talman! När det gäller återkallandeprojektet är det tydligt utsagt både i propositionen och från utskottets sida vad man vill och önskar. Man vill ha en förändring. Det har också tydligt framgått av de beslut i dessa fall som regeringen har fått på sitt bord hur vi tycker att det här skall verka framöver. Genom det praxisbeslut som vi har fattat finns det redan nu en vägledning för detta. Även om Ulla Hoffmann hotar med att ställa frågan tills hon får det svar hon själv vill ha kommer jag inte att svara mer just nu på den här punkten.
Herr talman! Jag hade två frågor till. Det gällde barnets bästa kontra samhällsintresset, och det gällde den tydliga migrationspolitiken, som skall tillämpas efter den praxis som redan finns i Sverige. Jag vill också påpeka att de fall där regeringen har gett tydliga signaler genom att fatta beslut om återkallande där föräldrarna har ljugit handlar om barnfamiljer. Vi har ju också ensamstående, t.ex. en sådan som Mohammad Shakeri. Vad kommer att hända med den typen av fall, dvs. ensamstående kvinnor och män i Sverige?
Herr talman! När det gäller barnets bästa har jag redan redovisat detta, liksom även Maud Björnemalm och Gustaf von Essen gjort. Beträffande motiveringen, att man utförligt skall motivera besluten, står det så här i propositionen: "Regeringen vill särskilt understryka vikten av att beslut som rör barn utformas så att det går att utläsa av motiveringen hur hänsynen till barnets hälsa, utveckling och bästa i övrigt har beaktats." Kan det sägas tydligare än så?
Herr talman! Statsrådet Schori sade att de här frågorna inte liknar något annat. Det är sanna ord, men ord måste följas av motsvarande handling för att bli trovärdiga, statsrådet Schori. Låt mig ändå ge ett erkännande. Om jag hade hört fler socialdemokratiska debattörer under 90-talet använda samma ordval i debatten ute i landet - den som Maud Björnemalm talade om - så hade situationen för flyktingpolitiken kunnat vara en helt annan i detta land. Statsrådet har gjort tydlighet till rubrik för den nya flyktingpolitiken. Men asylrätt kan aldrig bli entydig. Detta liknar inget annat, statsrådet. Varje fall är unikt. Det går inte att skapa små fyrkantiga boxar, som utlänningsbyråkraterna kan lägga ärendena i och få enkla och tydliga beslut. Oavsett om vi har de gamla eller de nya reglerna, kommer det att vara lika svårt att uppnå någon entydighet. Ibland har jag undrat över vad det är som ligger bakom den socialdemokratiska omsvängningen sedan mitten av 80-talet. Är orsaken att det inte längre är våra revolutionsvänner från fascist och militärdiktaturer som söker asyl i Sverige? De som flyr undan Fidel Castros kubanska fängelse har vi ju stängt dörren för. Men asylrätt är inte till för våra vänner utan för de skyddsbehövande, oavsett om vi tycker om dem eller ej. Utskottets talesman sade tidigare att de som inte har skyddsbehov inte får tillstånd i dag. Men varför då avskaffa grunder som har gett människor med skyddsbehov rätt att stanna i Sverige? Den frågan har ingen tidigare företrädare för majoriteten kunnat svara på. Kan statsrådet göra det?

Herr talman! I sitt första inlägg sade Lennart Rohdin saker som att politiken har kapsejsat. Han talade om DDR och Polen, om kapitulation och om diktaturens kreatur. Nu senast talade han om revolutionens vänner och jag vet inte vad. Jag måste säga att det språkbruket liknar Ny demokratis sätt att uttrycka sig, fast på ett annat vis. Det gagnar inte på något sätt saken. Om vi skall ha en saklig debatt så låt oss tala om allvarliga, viktiga och mänskliga saker! Den här typen av dialog - eller monolog - för ingenstans. Det är klart att det finns en viss fördröjningsprocess, om man så vill, mellan ett regeringsuttalande och myndighetstillämpningen, mellan ord och handling. Men så är det ju i en demokrati. Man kan inte gå in och styra och ställa. Jag kan inte få det precis som jag vill ha det överallt. Jag måste respektera majoriteten i riksdagen, och jag gör det också - i det här fallet mycket gärna. Jag menar att vi med den nya lagstiftningen plus de praxisfall som utvecklas under tiden kommer att få en modern och medmänsklig flyktingpolitik, som kommer att stå sig mycket väl internationellt sett.
Herr talman! Jag anade inte att frågorna var så svåra att svara på. Presenterar man en tydlig flyktingpolitik måste det gå att svara tydligt på de frågor som ställs. Jag tror inte att det var en nydemokrat som uppfann uttrycket diktaturens kreatur. Hur det är i övrigt med nydemokraternas politik och tankesätt tror jag säkert att statsrådet förstår sig bättre på än vad jag gör. Den debatten skall jag inte ta. Jag har ställt samma fråga gång på gång. Jag ställde den till Gustaf von Essen och till Maud Björnemalm, och jag ställer den till Pierre Schori: Maud Björnemalm sade att de nuvarande grunderna, de facto-flyktingskap, krigsvägran, politiska och humanitära skäl, inte ger människor utan skyddsbehov tillstånd att stanna. Om det är så, varför skall man då avskaffa dessa begrepp? De ger ju bara människor som har någon form av skyddsbehov rätt att stanna. Frågan återstår, statsrådet Schori: Vilka grupper som fått stanna i Sverige på de gamla grunderna borde inte ha fått stanna och skall inte få stanna i framtiden? Jag tror att socialdemokraterna har gjort ett politiskt riktigt val. Det är ingen tydlig flyktingpolitik, men det är ett tydligt inlägg i den debatt ute i landet som Maud Björnemalm redovisade här tidigare. Vi i Folkpartiet vet av erfarenhet att man inte vinner röster på att ta kamp för asylrätten. Men vi kommer att göra det i fortsättningen ändå.
Herr talman! Den enda något så när tillförlitliga undersökning som gjorts för att försöka jämföra tidigare lagstiftning i fråga om skyddskriterier och annat med den tänkta, ger vid handen att 92 % av dem som fått uppehållstillstånd också skulle få det i dag med den nya lagstiftningen. I all sin skröplighet anger det ändå ett ganska stort mått. Det är riktigt att det finns en inskränkning i lagen. Vi har talat om att vi sänker åldern på barn från 20 till 18 år, i enlighet med EU-normen och med FN:s barnkonventions definition av barn. Det finns också en viss anhörighetsinskränkning. Det är riktigt. Men av alla som har skyddsbehov skulle 92 % få stanna. Lennart Rohdin sade också att socialdemokratin är tyst. Han komplimenterar mig visserligen för vad jag säger här, men jag är inte en ensam i kören. Att föra ut våra synpunkter om nödvändigheten av medmänsklighet och solidaritet i dessa frågor är oerhört viktigt. Vi vet - och ni alla vet - att det vi står för här i kammaren inte alltid överensstämmer helt och hållet med opinionen. Det är infamt, Lennart Rohdin, att påstå att jag skulle vara tyst och inte märkas! Jag satt här och räknade ut vad jag har gjort sedan jag tillträdde. Jag har talat för flyktingförläggningar, LO-distrikt, partiföreningar, ABF, skolor, universitet, arbetarkommuner, bibliotek, stadshus, kyrkor, Caritas, riksdag, UD:s chefmöte, kungen på Ellis Island, Invandrarverket, Utlänningsnämnden, Röda korset. Jag deltog i en jättedebatt med jättepublik tillsammans med Jan Guillou nyligen. I kväll åker jag till Haninge Folkets hus och i morgon till judogymnasiet i Frövi. Jag har alltid dessa saker - dessutom TV, artiklar och internationellt arbete. Kom inte och säg att vi är tysta och inte för ut ett budskap!
Herr talman! Pierre Schori sade att vi kommer att stå oss väl i jämförelse med andra länder med den nya lagen. Jag tycker, liksom Karin Israelsson, att det är trevligt med en entusiastisk invandrarminister. Det är en fördel att statsrådet tror på sin proposition. Men naturligtvis kommer den praxis som utvecklas att bli avgörande för det betyg som man kanske kan sätta om ett par år. Sverige skall inte enbart delta i något slags tävlan och hoppas att vi står oss väl i jämförelse med andra länder. Vi skall också samarbeta med Europas länder. I det sammanhanget efterfrågar jag statsrådets kommentar till kristdemokraternas förslag, nämligen att Sverige bör verka för att rätten till asyl förs in i Europarådets konvention om mänskliga rättigheter. Vi ser fördelar med ett alleuropeiskt ansvarstagande liksom med att man skulle få möjlighet till prövning av praxis.
Herr talman! Angående Rose-Marie Frebrans första inlägg vill jag säga att jag delar hennes syn på hur viktigt det är att påverka opinionen. Det har kanske framgått av det jag har sagt här tidigare. Det vore ju skam om jag inte trodde på den här propositionen och på den text som nu socialförsäkringsutskottet har lagt fram. Det är faktiskt vår gemensamma uppgift att se till att den sedan tillämpas. När man går in i en sakdebatt med dem som av olika skäl har invändningar mot lagstiftningsförslaget säger de: Lagen är det inget fel på, utan det är tilllämpningen det fel på. Nåväl, vi kommer nu att få en ny lag. Låt oss tillsammans se till att den tillämpas så som vi vill. Vad gäller Europarådet tycker jag att det är oerhört viktigt att på alla internationella plan där vi kan det föra ut den politik som vi står för i dessa frågor. Det finns i alla västeuropeiska samhällen när det gäller invandrings och flyktingpolitik en tickande bomb som vi tillsammans måste desarmera med en vettig, tydlig och medmänsklig policy. Därför driver vi på inom EU; det är svårt - i Baltikum; det är litet lättare - i Norden; det är jättelätt - i FN, Mellanöstern, USA osv. där vi kan det.

Herr talman! Tack för det svaret. Jag tog i mitt anförande också upp svårigheterna med minoritetsrättigheter, som en så stor del av flyktingproblematiken beror på. Det gäller förtryck av minoriteter och folkgrupper. Vi kristdemokrater menar att Sverige aktivt skall verka för att de olika länderna inför lagfästa minoritetsrättigheter. Det borde vara en prioriterad uppgift att verka för detta, eftersom det finns så många länder som är flyktinggenererande på grund av förtryck av minoriteter. Är Sverige berett att verka för lagfästa minoritetsrättigheter?

Herr talman! Jag ansluter mig i allt väsentligt till det som invandrarminister Pierre Schori har sagt i sitt anförande. Det är viktigt att vi får största möjliga legitimitet för en flykting och invandringspolitik. En sak som jag pekade på i mitt första anförande var att socialbidragskostnaderna nu rusar i höjden i många kommuner med ett stort antal invandrare bosatta. Man får en konkurrens mellan socialbidragskostnader och andra angelägna utgifter och anslag för skola, barnomsorg och äldrevård. Jag tror att man måste gå igenom även dessa frågor mycket noggrant för att få en ökad legitimitet i flykting och invandringspolitiken. Många kommuner har det väldigt svårt, och där växer misstron mot den förda invandringspolitiken. Jag vill säga detta i klartext, eftersom jag vet att det är så här. Vi har också tagit upp och genomlyst detta i Invandrarpolitiska kommittén, och vi har funnit att det förhåller sig på det här sättet. Är invandrarministern beredd att ge något slags antydan om att han är beredd att medverka till lösning även av det problem som jag just har nämnt?
Herr talman! Det är riktigt som Gustaf von Essen säger. Jag skall också passa på att svara på en fråga som han ställde inledningsvis, om det ökade försörjningsansvaret i samband med anhöriginvandring. Det är en fråga som det är värt att studera vidare. Det finns svåra punkter i detta sammanhang, t.ex. de som inte har råd, hänsynen till socialtjänstlagen osv. Vi skall studera denna fråga vidare. När det gäller kommunernas ekonomiska situation är det oerhört olyckligt att de statliga ersättningarna till kommunerna snart upphör. Samtidigt blir arbetslösa invandrare och icke invandrare socialbidragstagare. Vi tog med detta i beräkningen häromveckan när regeringen gjorde de förtida utbetalningarna till kommunerna om 3,2 miljarder, bl.a. för att dämpa det tryck som kommer till årsskiftet. I detta var även finansministern, inrikesministern och, vill jag minnas, även statsministern inblandade.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att regeringen anser att det finns möjlighet att studera ett utvecklat försörjningsansvar. Jag är glad för att vi kan få till stånd en sådan genomlysning. Jag känner också till de svårigheter som är förknippade med att införa ett sådant, men det är värt att studera. När det gäller en del kommuner är det sant, som invandrarministern säger, att betalningsansvaret vältras över direkt när tvåårsperioden går ut. Vi har inte minst i socialförsäkringsutskottet tidigare pekat på att äldre invandrare som inte har tjänat in sin pension på vanligt sätt i dag i praktiken går på socialbidrag. Socialpensionering har blivit ett slags permanent försörjningsinrättning. Detta är inte möjligt att upprätthålla i längden. Jag tror att vårt utskott är helt enigt om att någonting här måste komma att ske. Det finns ett uppdrag till regeringen att se över detta. Vi har tyvärr ännu inte sett något resultat av det. Jag vill för säkerhets skull säga att detta uppdrag gavs redan under den förra mandatperioden.

Herr talman! Det känns inte helt fel att komma efter en åtminstone verbalt engagerad invandrarminister, som står här och läser högt ur sin almanacka och som dessutom påstås ha sagt att Fidel Castro är en renässansfurste. Det borde inte vara någon nyhet att statsrådets almanacka är fullbokad, så han behöver inte läsa ur den i riksdagens kammare. Herr talman! Den asylpolitik som vi har bedrivit i Sverige sedan mitten på 80-talet har varit enormt ekonomiskt kostsam. När man lyssnar på dagens debatt, framför allt på företrädarna för Vänsterpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna, undrar man med tanke på all deras kritik hur mycket det skulle kosta om de fick igenom sina förslag. Jag tänker då även på en del ungdomsförbund, det moderata inte undantaget. Det kan låta hårt och omänskligt att tala om ekonomi i sådana här sammanhang, men allting kostar faktiskt pengar, och det är människorna utanför det här huset som skall stå för den nota som vi tar fram. Jag vill också understryka att jag inte bryr mig ett dyft om ifall en människa är brun, gul, svart eller vit. Det är hans eller hennes agerande som avgör mitt omdöme om den det gäller. All kritik mot flyktingpolitiken, och det finns mycket berättigad sådan, skall riktas mot ledamöterna i detta hus. Jag är själv en av de 349 och måste erkänna att jag är medskyldig. Gustaf von Essen kritiserade t.ex. i sin sista fråga till statsrådet att man i riksdagen fattar beslut men i praktiken låter vissa större kommuner står för de stora ekonomiska konsekvenserna. Så är fallet i dag. Staten betalar upphället under två, tre år. Resten får den kommun dit personen i fråga har flyttat stå för. Det har i dag talats om opinioner och om två debatter. Jag tror att det var en folkpartist som sade att det här som vanligt förs två debatter. Vi som inte begriper Folkpartiets uppfattning skulle vara okunniga. Vårt agerande skulle baseras på brist på information. Jag måste säga, Lennart Rohdin, att jag är glad att jag tillhör den gruppen, som faktiskt är ganska omfattande utanför Helgeandsholmen. Men jag håller inte med om att dess uppfattningar är baserade på okunnighet. Det kan faktiskt finnas personer utanför det här huset som kritiserar politiken baserat på kunnighet, sunt förnuft och insikt i asylpolitiken. Jag förstår mycket väl de människor som söker sig hit till Sverige. Om man lever i en dålig social eller ekonomisk miljö och nås av signaler om att det finns ett land uppe i den kalla norden där man kan få en relativt hygglig tillvaro, i alla fall jämfört med den man har i dag, är det inte så konstigt att man tar chansen. Det hade kanske jag också gjort. Men man kan inte se detta som en enskild individ. Man måste se detta i ett större perspektiv. I dag är det faktiskt så att svensk asylpolitik i praktiken gynnar de människor som har pengar eller kontakter. Den hindrar utvecklingen i många fattiga länder, och det är kanske det allra viktigaste. Detta är ingenting som jag har hittat på. Jag refererar bara till många uttalande av FN:s flyktingkommissarie som säger att den asylpolitik som bedrivs i stora delar av Europa i dag är katastrofal för utvecklingen i tredje världen på sikt. Efter den debatt som har varit i dag måste jag också ställa frågan: Skall vi har regler, eller skall vi inte har regler? Har vi regler kommer vi någon gång att hamna i en situation där vi måste fria eller fälla. Eller skall vi öppna gaten helt och ha en totalt fri invandring? Det finns de som i dag förespråkar detta. Inget parti i riksdagen har gjort det ännu, men när man hör på debatten kan man tänka sig att en del i praktiken skulle vilja ha det så. I tidningen Expressen säger man t.ex. att vi skall låta alla komma hit, men de skall inte bli försörjda. Om vi låter alla komma hit, men inte bli försörjda, skall de då klara sig själva? Skall de bo under broar och på järnvägsstationer, precis som de tyvärr tvingas göra i många andra länder? Skall de inte ha rätt till vård när de blir sjuka? Skall de inte ha rätt till utbildning? Det hade varit bra om man hade kunnat få ett svar på den frågan. Utlänningsnämnden får ju ofta kritik dels för att de följer lagen, dels för att de inte följer lagen. Jag tror att det var Maud Björnemalm som i dag ställde en fråga till Ulla Hoffmann om utlänningsnämnden. Jag tyckte att det svar hon fick inte var något svar. Alla partier i riksdagen är representerade i utlänningsnämnden. Men alla ledamöter blir inte inkallade att tjänstgöra varje gång. Det brukar vara två eller fyra som tjänstgör. Det har varit turbulens runt nämnden de senaste månaderna. Det är en nämnd där ledamöterna har rätt att anteckna en avvikande mening. Kan det vara en sinkadus att de partier som under den senaste tiden mycket hårt har kritiserat utlänningsnämnden inte har haft ledamöter i nämnden vid de aktuella tillfällena? Det borde ju vara gefundenes fressen om man kunde säga: "Mitt parti reagerade. Vi reserverade oss mot det beslutet." Men jag har inte läst den minsta lilla rubrik om detta. Vad kan det beror på? Det har också pratats om rasism här i dag. Det är något av det mest eländiga som en människa kan syssla med, och det skall bekämpas med alla demokratiska medel. Jag likställer rasism med extremkommunism. Nu gäller inte detta våra velourkommunister i Sveriges riksdag även om en del av dem måste veta vilket parti de tillhörde i sin ungdom, framför allt om man blev medlem i partiet innan muren föll i slutet av Jag anser att skinheads är eländets elände. Men de har en motvikt på andra sidan också, främst i form av tidningen Expo vars medarbetare har ett förflutet som man nog skall prata ganska tyst om. Jag anser att bägge dessa grupperingar kan konkurrera med amöban när det gäller intelligens, och det är egentligen att sänka amöbans trovärdighet. Herr talman! Jag har genom åren fått brev och telefonsamtal där man sagt att man skulle göra det och detta med mig. Jag har inte gått i polisen. Jag behöver inte vara med i tidningen nästa dag och skryta om jag skall ha polisbevakning. Jag har sagt till dem att komma hit till riksdagen eller till Mynttorget så vi kan prata utanför. Men det har aldrig kommit någon. De här grupperna föredrar att jaga i flock. Man mot man är de ganska ofarliga. Men de vet var jag finns. Min adress är offentlig, både här uppe och i Malmö. Herr talman! Jag försöker att just i debatterna. Jag skall inte säga att jag alltid har lyckats. Jag skall nu ställa en fråga till Juan Fonseca. Han vet om att jag skall ställa den, men jag ser honom inte i kammaren. Jag berättade för honom i morse att jag hade läst ett referat från ett möte i Lund den 17 november där Juan Fonseca var talare. Jag påstår inte att han har sagt det som står i tidningen. Men däremot kan jag påstå att det står i tidningen att han har sagt följande: Om vi invandrare inte får vår rättmätiga del av makten kommer vi att ta den. Jag hoppas att de som lyssnade hörde vad jag sade. Vad menar egentligen Juan Fonseca med det uttalandet, om han nu har sagt det? Med tanke på Sveriges riksdags anseende hoppas jag att han inte har sagt det. Han sade också någonting om att det inte finns domare och åklagare i Sverige som pratar konstig svenska. Därför är det inte så konstigt att de som pratar konstigt sitter i fängelserna. Jag hoppas att dessa bägge citat är felaktiga. Juan Fonseca har chans att förklara eller tala om att detta är fel. Sedan kommer vi in på massmedierna. Detta är i och för sig generaliseringar, men låt mig då generalisera. Om en person som är av utländsk härkomst eller utlänning slår ned en svensk kallas det för slagsmål. Om en svensk slår ned en utlänning eller en person av utländsk härkomst kallas det för rasism. Jag menar att medierna har bevakat den här debatten ytterst ensidigt och är skuld till det klimat som finns utanför det här huset. Jag har ett exempel. Förra året blev det stora rubriker i medierna om att en kvinna hade blivit knivskuren utanför sitt hus. Rubrikerna om rasism var stora i medierna. Sedan visade det sig att kvinnan i fråga hade gjort det själv. Det kunde man läsa på sista sidan under annonser om bildäck och begagnade bilar. Det är förvånande att medierna inte förstår att det sätt man arbetar på inte gagnar en seriös debatt. Vi var ganska många som i morse lyssnade till Erik Fichtelius. Vi fick klart för oss att han hade synpunkter på hur medierna bl.a. behandlar flyktingdebatten. I morse ringde man till mig från Rapport och sade att man ville att jag skulle delta i ett morgonprogram i morgon bitti. I eftermiddag sade man att det tyvärr inte blir av. Jag förstår att det var av omsorg om mig som person som man inställde mötet. Sverige har beviljat flest människor asyl per capita jämfört med alla andra länder i västvärlden - i särklass flest. Vi har alltså råd med det som Tyskland och Frankrike samt - icke att förglömma - våra grannar Danmark, Finland och Norge inte har råd med. Ändå blir vi riksdagsmän och politiker ibland beskyllda för att vara rasister. Då undrar jag vad man skall hitta för ord i ordlistan för våra danska, finska och norska vänner, apropå deras asylpolitik. Asyl till ett fåtal baseras på konventionsregler. Två tredjedelar gäller anhörighetsinvandring. På det området finns, herr talman, en del frågor att ställa. Det är nämligen något jag har svårt att förstå. Låt oss säga att en person har flytt från Iran eller Irak, kommer hit till Sverige och får asyl här. Jag har svårt att förstå den lätthet med vilken han kan få ut sina släktingar från Iran och Irak. Om jag hade varit diktator, vilket jag aldrig kommer att bli även om en del påstår det, hade min regim så klart sett till att inte så lätt släppa ut anhöriga. Därför kan man ju undra om inte en del av dem som har sökt asyl i Sverige blev frihetskämpar den dag då de nådde svenska gränsen. En del måste nämligen vara okända som frihetskämpar i det land de har flytt från. Nu skall vi införa nya regler i Sverige som är unika jämfört med Europa. Vi skall kunna bevilja asyl baserad på homosexualitet och kön. Jag har inte något att göra med andra personers läggning, men jag kan förstå att det kan bli problem. Men Sverige har faktiskt inte råd med detta. Vi har begränsade resurser. Varifrån skall vi ta pengarna? Det går ju bra att stå här i riksdagen och tala om att man vill hjälpa dem och dem människorna. Men vi har symboliskt bara en hundralapp att disponera. Varifrån skall vi då ta de pengar som skall läggas på det här? Skall vi ta dem från våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn? Det finns en annan fråga som är intressant när det gäller beviljad asyl. I slutet av 1980-talet fick många polacker asyl i Sverige därför att de var medlemmar i Solidaritet. Jag tycker att om man har varit medlem i vad vi kan kalla för en befrielseorganisation och kommer till ett nytt land borde man verka för den organisationen i det landet, mot den regim man har flytt från. Men ser vi efter hur många polacker som sökte och fick asyl i Sverige baserad på att de var medlemmar i Solidaritet och därför riskerade konsekvenser i Polen finner vi att bara ett fåtal procent av dem orkade bli medlemmar Solidaritets syster eller broderorganisationer i Sverige. Det är för mig, herr talman, helt ofattbart! Det har pratats i dag om ett enskilt fall. Talmannen sade att man inte skall ta upp enskilda fall i riksdagen. Det skall man kanske inte göra. Men låt mig säga följande. Kan det vara rätt att en advokat uppmanar en klient att ljuga? Klienten söker asyl i Sverige. Advokaten vet om att klienten redan har asyl i Belgien. Är det då god advokatsed att tala om för klienten att han inte skall berätta det? Om det är så, kan vi stryka principen om första asylland. Sedan utvecklades det här tyvärr till en tragedi. Det kan man ha många synpunkter på. Men, herr talman, jag står faktiskt för det jag tänker säga nu. Ett ombud fick besked via telefon och fax att ett självmordsförsök var på gång. Jag tror att varje normalt funtad människa hade kastat sig över telefonen och ringt 90 000. Vad gör ombudet? Jo, ombudet ringer i stället en journalist på en kvällstidning, trots att det bara var ett par kvarter till det ställe som samtalet kom från. Lennart Rohdin pratade om den borgerliga regeringens beviljande av asyl för jugoslaver. Man beviljade 60 000 personer asyl och sedan införde man visum. Det är helt korrekt. Men jag är inte säker på att det skäl som Rohdin refererade till är korrekt. Han sade att Sveriges resurser var kraftigt förminskade och att vi var tvungna att införa visum. Jag tror att man från regeringens sida offentliggjorde att situationen då var säkrare i Jugoslavien och att man därför kunde införa visum. Har jag fel ber jag om ursäkt, men jag tror att jag har rätt i det fallet. Till sist, herr talman, skall jag inte fresta riksdagen längre. Ragnhild Pohanka berättade att de som levererade vapen var skuld till många tragedier och katastrofer runt om i världen. Det har hon absolut rätt i. Men om jag inte hörde fel sade Pohanka att de vapen som fanns i Iran och som Iran tänkte använda mot Kuwait kom från västvärlden. Det måste vara fel. Irans försvarsmakt bestod av MIG-flygplan och ryska stridsvagnar, och infanteriets handeldsvapen var Kalaschnikov. Man skall i alla fall använda rätt världsdel när man kritiserar.
Herr talman! Sten Andersson sade i debatten att han uppträder schyst. Jag skulle åtminstone vilja hålla med om, efter att här i kammaren ha lyssnat på Sten Andersson i fyra år i de här frågorna, att Sten Andersson uppträder mycket ärligt i debatten. I den mån jag har anledning att kritisera hyckleri i debatten gäller det inte Sten Andersson utan helt andra företrädare.Det hindrar inte att vi är oense på de allra flesta punkter, Sten Andersson och jag. Men jag hyser respekt för att Sten Andersson går upp och framför sina åsikter i den här kammaren, där de inte är särskilt comme-il-faut. Det händer att jag möts av motsvarande respekt när jag dyker upp i debatten ute i landet, där Sten Anderssons åsikter är mer frekventa. Man har diskuterat de två debatterna. När jag talar om okunnighet kanske Sten Andersson har en förutfattad mening om hur jag bedömer den. Det innebär inte att jag sitter uppe och tittar ned. Jag har följt dessa frågor även inifrån, som tjänsteman på Statens invandrarverk, under ett antal år. Jag måste konstatera att de olika turer som har varit från regering och myndigheter i dessa frågor inte kan ge annat än en ytterst förvirrad bild för allmänheten. Det är inte allmänhetens fel att bilden är så förvirrad. Därför riktar sig inte min kritik mot allmänhetens okunnighet, utan mot politiskt ansvariga och myndigheter som mycket aktivt har bidragit till att det är på det här sättet. Därför är det viktigt att föra en diskussion i de här frågorna. Sten Andersson tar upp frågor om rasism och främlingsfientlighet. Jag skall avsluta med att säga att Sten Andersson och jag har helt olika uppfattningar i dessa frågor. Men efter att ha lyssnat till honom i fyra år är jag beredd att slåss för att rasist eller främlingsfientlig - det är inte Sten Andersson.
Herr talman! Ibland får man medhåll från icke väntat håll. Men så är det ju i en demokrati - man skall kunna dela och utbyta åsikter. En fransk litteratör sade en gång för många hundra år sedan: Jag skulle kunna gå i döden för din rätt att framföra dina åsikter. Det är väl litet väl teatraliskt, men jag tycker att det är bra att man kan diskutera detta. Jag ser det också som en komplimang att bli betraktad som schyst. Men fortfarande blir vi som inte delar etablissemangets åsikter i denna fråga ofta beskyllda för att vara okunniga. Om Lennart Rohdin kan hjälpa till att ta bort den felaktigheten vore jag mycket tacksam. Vi är nämligen inte okunniga. Många av oss är dessutom väljare i Sverige. I den här frågan har riksdagen på ett ur demokratisk synpunkt fullständigt förödande sätt lyckats isolera sig från folkmajoritetens åsikter.
Herr talman! Sten Andersson talar om kunskap och okunnighet. Det är förstås någonting relativt. Jag tror att de av oss som har förmånen att vara heltidspolitiker, som vi här i riksdagen är, och verkligen har tid och resurser att tränga på djupet i olika frågor, t.ex. flyktingpolitiken, upptäcker hur mycket vi inte vet ju mer vi får veta. Samtidigt vet vi oftast mycket mer än folk som inte har tid och resurser att sätta sig in i frågorna på samma sätt. Vi skall möta dem med respekt och ödmjukhet, men det är vår skyldighet att sprida den kunskap som vi har haft förmånen att få ta till oss.
Herr talman! Man kan diskutera vad som är kunskap och vad som är verklighet. Det är inte säkert att det som Lennart Rohdin uppfattar som det enda sanna också i praktiken är det enda sanna. Han måste acceptera - och jag tror att han också gör det - att det finns ett stort antal människor utanför det här huset som inte delar hans åsikter. Via riksdagens utredningstjänst beställde jag i somras undersökningar om opinionen om flyktingpolitiken sedan 1990 och framåt. Det visade sig att inte ens en majoritet i Lennart Rohdins eget parti alltid ställde upp på partiledningen i denna fråga. Detta gällde även generellt för samtliga riksdagspartier i Sverige.
Herr talman! På mitt bord finns det bara en knapp för instämmande. Det finns ingen knapp för att uttrycka avsky. Jag vill med det här inlägget markera att det som Sten Andersson sade om Mohammad Shakeris ombud var otillbörligt och snudd på förtal. Jag tycker inte att det anstår en riksdagsledamot.
Herr talman! Jag behöver inte sitta här och försvara någonting som jag inte skall försvara. Men jag står för vad jag har sagt, baserat på ett förlopp i en händelse som vi inte får lov att nämna i riksdagen. Är det korrekt? Jag skäms inte ett ögonblick.

Herr talman! Jag vill säga till Sten Andersson att jag alltid har uppskattat, och uppskattar, honom för hans engagemang och synpunkter, även om jag som företrädare för Moderaterna inte delar hans åsikter i alla hänseenden. Det är viktigt att kunskap om och upplysning i dessa frågor förs ut. Det är en del av vår uppgift i den här kammaren, och vi måste alla ta ett ansvar för den. I likhet med Lennart Rohdin påstår jag inte att det är folkets fel att det inte är upplyst. Tvärtom är det ofta myndigheters, riksdagsledamöters och politikers fel att budskapen inte går fram och de rätta kunskaperna inte meddelas. Trots allt förekommer det två debatter i Sverige. Jag pekade på detta också i mitt inledningsanförande. Som talesman för Moderaterna i dessa frågor försöker jag alltid att hålla ett slags balans som är både humanistisk och realistisk. Jag har försökt forma en politik utifrån Moderaternas värderingar som är hållfast över tiden. Ibland blåser det snålt och motvind, och ibland mindre snålt. Men man måste vara ärlig i sitt uppsåt och i sina tankegångar. Det vet jag att Sten Andersson är, och det skall han ha respekt för.
Herr talman! Jag får beröm från olika håll i dag. Jag har litet svårt att smälta det, men jag skall försöka hantera det. Det kan inte vara så att den allmänhet som riksdagen i alla andra sammanhang refererar till är okunnig just i den här frågan. Jag tror att den är kunnig. Jag tycker att det är beklagligt att riksdagen - och jag själv - desinformerar i dessa frågor. Jag erkänner att jag av ren och skär partilojalitet röstat för förslag som jag inte känt för. Jag visste då mycket väl att en majoritet av svenska folket ansåg att den politik riksdagen har fört om asyl och flyktingpolitiken saknar ett fundamentalt drag i en demokrati - nämligen stöd från en folkmajoritet.
Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande känner jag mig rätt övertygad om att om detta lagförslag och denna proposition kan antas i de former riksdagen nu har diskuterat tror jag att det blir en större legitimitet och en större förståelse hos breda folkgrupper för en human och realistisk flyktingpolitik.
Herr talman! Jag vet inte om vapenarsenalen är kongruent i Iran och i Irak, men jag talade om Irak och Sten Andersson om Iran.
Herr talman! Det där sista var väl litet onödigt. Okej - det var Iran. Om jag sade Irak var det fel. Men det handlar om en spridning av vapen från samtliga stormakter, och flygplan av alla de sorter. Det går inte att säga att detta är den ena sidans fel, och att det bara är den ena sidan som levererar. Alla har levererat. Tyvärr är vapenexporten över hela världen allt för omfattande. Många länder skulle kunna använda pengarna på ett betydligt bättre sätt än vad de gör i dag. Det innebär att även svensk u-hjälp ibland har medfört att Sverige har hjälpt till att rusta upp diktaturländer. Detta är ytterst beklagligt.

Herr talman! Det är stora förändringar som vi har möjlighet att inte anta i dag, men jag tror att vi kommer att anta de stora förändringarna i flyktingpolitiken i kammaren. Och i stället för att ta chansen att bryta den försämrade flyktingpolitik som vi har haft de senaste åren, väljer regeringen att med hjälp av Centerpartiet och Moderaterna fortsätta på den väg Ny demokrati började förespråka under förra mandatperioden. Jag tycker att det är beklagligt och skamligt, och det borde få fler än mig att känna att vårt svenska medborgarskap är skamfilat. Maud Björnemalm får ursäkta, men jag jämför ändå den här politiken och drar parallellen till Ny demokrati, inte för att vara elak utan därför att intentionerna är likartade. Man kan se likartade förslag dyka upp igen. Jag kommer att belysa tre områden i utskottets betänkande. Att jag inte tar upp fler områden i dag betyder inte att jag inte har mer kritik, men jag spar tid åt kammaren. Jag står naturligtvis bakom alla Det första området som jag vill belysa är viseringen. Regeringens och utskottets resonemang kring det stora antal länder för vilka vi har visumtvång visar att man saknar insikt om hur verkligheten ser ut. I propositionen talas det om att "visumtvånget är nödvändigt för att upprätthålla den reglerade invandringen", och man menar att "viseringskrav endast i mycket liten utsträckning torde hindra människor från att söka skydd, däremot kan det vara ett hinder för dem att söka asyl just i Sverige". Det man uttryckligen skriver är att viseringskraven blir ett hinder för att söka asyl inom hela EU-området, eftersom man samtidigt påpekar vikten av att Sveriges asylpolitik inte skiljer sig från näraliggande länders - då skulle nämligen invandringstrycket kunna bli ohållbart. Vi skapar med denna politik en fästning inom det rika Europa som stänger ute människor på flykt från tortyr, dödsstraff, fängelsestraff eller politiskt, sexuellt och religiöst förtryck - detta trots internationella överenskommelser och gemensamt åtagande vad gäller just dessa grupper av människor. Naturligtvis finns det ett samband mellan vår och näraliggande länders flyktingpolitik, och den som inte ser harmoniseringen i det som sker runt omkring oss torde vara både blind och döv. Men det, herr talman, hindrar inte mig från att bestämt hävda att hårda visumkrav utestänger människor på flykt från länder som t.ex. Sverige. Att inga flyende människor når fram till vår port för att knacka på och be om fristad betyder inte att de har slutat existera. Tvärtom vill jag nu upplysa kammaren, om det vore så att någon inte vet detta, om att världens konflikter i dag på intet sätt är färre eller mindre komplicerade än förut. Visumtvånget kombinerat med risken att transportörkravet skärps samt ökat straff för dem som hjälper flyktingar över gränsen är ingenting annat än att skära av livlinan för människor i nöd, människor som flyr från sina länder för att söka tryggheten och möjligheten till ett nytt liv i fred. Det är skamliga förslag och en skamlig politik förd av den svenska regeringen. Jag skulle i detta sammanhang bara vilja nämna Raoul Wallenberg. Om han hade levt och i dag gjort det han gjorde då skulle han ha blivit satt i fängelse, enligt svensk lagstiftning som en förstagradsförbrytare. Det andra området som jag vill poängtera i dag är diskussionen kring förvar av flyktingar. Att asylsökande flyktingar jämställs med brottslingar då de låses in på fängelser är oförsvarbart i de flesta fall. Naturligtvis finns det undantag, och möjligheten bör finnas kvar men användas ytterst begränsat. Då bör det regleras ordentligt, så att det inte finns någon som helst tvekan vid vilka fall som fängelseförvar är en nödvändig metod. Detta är en fråga som inte bara Vänsterpartiet uppmärksammat utan även FN via kommittén för mänskliga rättigheter, som senast förra året påpekade i sin rapport från Sverige att tiden för förvar av flyktingar i fängelse eller liknande är alldeles för lång och att Sverige omedelbart bör se över möjligheterna att minska den här typen av förvar och minska omfattningen av förvar. Även anställda inom kriminalvården på häkten har reagerat mot detta förfarande. I ett upprop uttrycker de bl.a. att de inte har utbildning i att ta hand om dessa människor, att språkkunskaperna ofta är bristfälliga, att häktena inte har samlingslokaler utan att de intagna hålls separerade från varandra, att en asylsökande inte är en brottsling men ändå behandlas på samma sätt som övriga intagna osv. I detta upprop tar de också upp situationen för barn under 18 år som har varit inhysta på häkten för förvar. Här skall faktiskt regeringen och utskottet få ett plus i kanten, för att åldersgränsen för vilka som är barn har höjts till 18 år. Tack så mycket för det! Vänsterpartiet har ställt krav på ett införande av lagförbud mot flyktingförvar i häkte. Grunderna för att låsa in flyktingar i häkten är för löst definierade i dag. Skall man ha möjligheten att hålla människor i förvar måste det vara hårt reglerat och styrt. Det får aldrig vara godtycke som bestämmer var människor skall förvaras och vilka människor som skall förvaras. Jag vill i samband med detta även påpeka att Europarådet vid åtminstone två tillfällen besökt Kronobergshäktet. Efter sitt besök 1995 uttalade de, fritt översatt, att fängelse per definition inte är en lämplig plats för förvar av en person som inte begått något brott. Är det för mycket begärt att vi i Sverige utformar en lagstiftning som tydligare reglerar förvar av asylsökande personer? Jag tycker att det är ytterst nonchalant av regeringen att inte ta Europarådets och FN:s kritik vad gäller förvar på allvar. Och nu ställer jag frågan till Pierre Schori: Med vilka argument kan statsrådet försvara att regeringen på detta tydliga sätt inte har tagit hänsyn till FN:s kritik vad gäller förvar i sin rapport från 1995? Det är en konkret fråga. Jag kommer att sätta upp mig på talarlistan igen om jag inte får ett svar. Det sista området som jag hinner behandla från talarstolen nu är återföreningen av familjer. Det finns i dag i Sverige ett ganska stort antal människor som tydligt kommit i kläm vad gäller reglerna för återförening. De allra flesta fallen handlar om svenska kvinnor med utomeuropeisk make. Problemen handlar om familjer som blir splittrade då den ena maken inte har uppehållstillstånd i Sverige och därför blir utvisad ur landet eller ombeds att återvända till sitt hemland för att därifrån söka uppehållstillstånd. Vid ett flertal tillfällen har det hänt att efter det att maken har återvänt till sitt hemland för att därifrån få uppehållstillstånd har han inte kunnat återvända till Sverige. En del män har försvunnit spårlöst, och andra har fängslats. En del har tvingats göra militärtjänstgöring, som har pågått under flera år. En del har bara nekats pass och därmed också nekats utresa från hemlandet. Det finns också exempel på män som återvänt till sitt hemland, men då det inte funnits någon svensk ambassad i landet i fråga har de varit tvungna att först få inhemskt pass i hemlandet för att sedan få utresetillstånd till näraliggande land med svensk ambassad och därifrån söka tillståndet. Vi kan gissa vad det kan leda till i vissa fall. Det är många som kommer i kläm i en sådan här historia. Men viktigast kanske är att barnen kommer i kläm. Det kan handla både om barn från tidigare äktenskap och om barn inom det nya äktenskapet. För att få stanna i Sverige måste man i förväg bevisa för myndigheterna att familjen eller enskilda individer i familjen kommer att drabbas av allvarliga men om familjen splittras. Det är en mycket konstig lagstiftning, som direkt lämnar öppet för godtycke. Det här måste vi ändra på om vi på allvar skall kunna hävda att barnkonventionens paragrafer gäller i Sverige. Barn kan med de här reglerna bli av med en av sina biologiska föräldrar under en mycket lång tid. Det skall också poängteras att uppehållstillstånd inte beviljas för människor som tidigare begått en brottslig handling. Jag försvarar naturligtvis inte alla brottsliga handlingar som människor gör runt om i världen. Däremot kan jag med ganska gott samvete säga att jag försvarar de allra flesta som gömmer sig som illegala flyktingar i Sverige, som gömmer sig från myndigheterna därför att de har fått ett felaktigt avvisningsbeslut. Att gömma sig i landet är inte tillåtet enligt svensk lag, och därför är alla de här personerna uteslutna och kan inte få stanna kvar med sin familj, även om de är gifta och har barn med en kvinna som är svensk och som bor i Sverige. Glöm inte bort att det är barnen som drabbas! Herr talman! Det är i dag den 5 december 1996. I dag samlas människor runt om i landet till manifestationer, möten och träffar för att belysa flyktingfrågan och den ökande rasismen. Vi bör sända en extra tanke till alla de flyktingbarn som just i dag har samlats t.ex. i Storkyrkan här i Stockholm för att berätta för andra människor och för varandra vad de går igenom och hur deras verklighet ser ut. Jag hoppas att allt som sagts här i kammaren i dag har sagts med vetskapen om dessa flyktingbarn som gömmer sig i Sverige och som kanske gjort det i flera år. Samtidigt som jag tycker mig kunna se att människors personliga engagemang i flyktingfrågor ökar ser jag att främlingsfientligheten ökar. Även rasismen och nazismen ökar i vårt land. Inget parti här i riksdagen skulle kalla sig för rasistiskt eller skulle uttalat säga att man inte vill ta emot fler flyktingar från andra länder. Trots det förs i dag en alltmer restriktiv flyktingpolitik. Allt större krav ställs på visum och liknande åtgärder som faktiskt direkt begränsar flyktingmottagandet.

Vi begränsar deras möjligheter att ens försöka få asyl i Sverige. Vi ställer upp på den europeiska linjen att bygga höga murar mot omvärlden. Trots detta ökar rasismen. Rimligtvis borde den minska, eftersom vi tar in allt färre människor i Sverige som har annorlunda hy och annorlunda kultur. Logiskt borde rasismen minska i Sverige, men det gör den inte. Jag tror att jag vet varför. Anledningen är att det inte finns någon koppling där. Kopplingen ligger i arbetslösheten. Klassklyftorna ökar generellt i Sverige. Människor känner sig hotade. När man känner sig hotad behöver man en syndabock. Flyktingarna och våra invandrade vänner har blivit den syndabocken. Jag tycker att det är väldigt synd och är övertygad om att det inte behöver vara så. Jag är också övertygad om att Sverige har råd att ta emot människor på flykt. Om vi har råd att lägga ut 80-120 miljarder kronor varje år på arbetslösheten har vi också råd att ta emot människor som flyr för sina liv.

Herr talman! Jag respekterar Hanna Zetterbergs eld, men jag tycker att den brinner av fel orsaker. Det enklaste sättet att bemöta Hanna Zetterbergs frågor och påståenden vad gäller FN, Sveriges flyktingpolitik osv. är egentligen att hänvisa till UNHCR. När UNHCR:s representant den 20 november här i Stockholm till mig överlämnade det första exemplaret på svenska av den handbok som gäller vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning - överlämnandet skedde vid en ceremoni - sade den här representanten att Sverige ligger i den absoluta frontlinjen när det gäller att respektera UNHCR. Det ser jag som ett gott betyg och det skall, som sagt, bli ännu bättre med den nya flyktinglagstiftningen. Jag sade vid det tillfället att vi i samtliga fall som kommer på regeringens bord finner vägledning i UNHCR:s handbok. Den finns med i alla sammanhang och vi agerar i dess anda. Jag skall strax åka till Folkets Hus i Haninge för att där föra ut flyktingpolitiken till litet fler än som finns här i kammaren i dag. Innan jag åker i väg vill jag rikta ett tack till alla som har deltagit i denna debatt, utom en som perverterar det ädla språket skånska. Det är oerhört viktigt att vi trots allt ser till enheten i det stora när det gäller engagemang och empati samt solidaritet och samhällsansvar och att vi fortsätter att hålla enighet kring huvuddragen. Det gäller också att fortlöpande se över flyktingpolitiken och förbättra där så behövs.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som jag inte riktigt tycker är ett svar. Men det brukar jag inte tycka, och så är det nog generellt. Det är bra att UNHCR har riktat positiv kritik till Sverige och att man tycker att vi ligger i topp. Men det beror väl på vilka andra länder som vi jämförs med. Jag tycker att vi skall jämföra oss med oss själva, inte med andra länder. Flyktingmottagandet i andra länder är inte alltid speciellt bra. Det tror jag att man skall vara medveten om. Vad som gör mig litet upprörd i den här frågan är att det handlar om en relativt enkel sak att göra. Det handlar nämligen om lagstiftning, inte om pengar. Det handlar alltså om att människor som flyr för sina liv inte skall bli satta i fängelse. Naturligtvis skall det finnas en paragraf av nämnda slag. Vid särskilda tillfällen skall den möjligheten finnas. Vad jag efterlyser är alltså konkreta regler för vilka flyktingar det rör sig om och för i vilka fall de människorna eventuellt kan sättas i fängelse. Jag tycker inte att det är för mycket begärt. Över huvud taget är det inte ett konstigt krav.

Herr talman! Jag skall säga några ord om besöksvisum. När vi svenskar skall resa utomlands som turister eller för att hälsa på bekanta irriteras vi ibland över den byråkrati och de svårigheter som uppstår då vi söker visum till en del länder. Vi anser ju det vara en självklarhet att vi skall kunna besöka alla länder på ett enkelt sätt. Vad de flesta inte vet, eller har kanske svårt att tänka sig, är att det kan vara mycket svårt och tidsödande för en utlänning - detta gäller vissa länder - att få ett turistvisum om man vill resa till Sverige som turist eller för att besöka släkt eller vänner. På Invandrarverket hanteras människor olika. De som t.ex. lever i ett land som Sri Lanka kan ha mycket stora problem med att få ett turistvisum till Sverige, även om de jämfört med svenska förhållanden har en mycket god ekonomi och ett bra och stadigt arbete i hemlandet. Jag vet ett fall där ett avslag på en ansökan om turistvisum överklagades på telefon. Tjänstemannen på Invandrarverket motiverade avslaget med att säga: Sådana där kan ju stanna. Men "sådana där" kan vara både mina och dina vänner. Jag vet även att det inträffat att visumansökningar försvunnit. Därmed har hotet funnits att en resa kunde bli inställd. Det tog flera månader att få visumet. Ändå gällde det bara ett vanligt visum. Omständigheterna var sådana att jag har en känsla av att handlingarna medvetet lades åt sidan. Jag för min del hyser inget tvivel om att det på Invandrarverket har funnits, och kanske finns, en mera restriktiv viseringspraxis gentemot människor från vissa länder - av rädsla för att de skall stanna här. Vi i Miljöpartiet har svårt att acceptera detta. I motion Sf629 har vi därför begärt en översyn av de regler och föreskrifter som styr Invandrarverkets beviljande av besöksvisum. I betänkandet finns det ingen reservation från oss när det gäller besöksvisum. Miljöpartiet står i stället tillsammans med Folkpartiet bakom ett särskilt yttrande. Detta beror på det positiva uttalande som har gjorts i propositionen om att det är av största vikt att kontakter mellan människor i olika länder underlättas och att regeringen har understrukit vikten av att viseringskraven inte i onödan skall försvåra detta. Det uttalas också i propositionen att "det övergripande målet måste vara att skapa så stor frihet som möjligt för rörelser över gränserna". Herr talman! Det här låter ju bra, och jag hoppas verkligen att utredarna på Invandrarverket kommer att arbeta efter dessa riktlinjer och att riktlinjerna gäller utan att människor från vissa länder inte särbehandlas och utestängs. Jag hoppas att vi slipper återkomma i det här ärendet med en begäran om en översyn av de regler och de föreskrifter som styr Invandrarverkets beviljande av visum för besök i vårt land. Vi måste välkomna turister från alla länder, och vi skall inte hindra släkt och vänner att mötas om det inte finns mycket starka skäl för detta.

Herr talman! Jag vill börja med att i huvudsak instämma i det som invandrarminister Pierre Schori tog upp här. Med risk för att bli stämplad som inhuman vill jag också försvara det betänkande som i dag diskuteras, men den risken tar jag gärna. Ibland förekommer det övertoner i den här typen av debatt. Jag kan inte ställa mig bakom åsikten att vi socialdemokrater skulle driva en politik som kan förknippas med Ny demokrati. Jag tar avstånd från sådana påhopp som har riktats mot oss. Var och en av oss inser att det inte är lätt att på ett sätt som tillfredsställer vart och ens önskemål precisera asylbegreppet och skriva en för alla acceptabel asyllagstiftning. Det är min uppfattning att det betänkande som i dag behandlas innehåller bra aspekter som berör en humanitär flyktinghantering, men det innehåller också delar som jag skulle vilja se annorlunda. Låt mig utveckla detta. Det är kanske på sin plats att understryka att ingen förbättrad lagstiftning kan täcka in alla tänkbara omständigheter av humanitär art som uppstår och kommer att uppstå när man har att göra med människor som söker en fristad i Sverige. En asylpolitik som hävdar att politiken är human i sina syften måste kunna ge möjlighet att ta just en humanitär hänsyn som inte är reglerad i paragrafer. Det är därför mycket viktigt att slå vakt om möjligheten för människor att få stanna i Sverige under längre eller kortare tid. Det är viktigt i detta sammanhang att på ett öppet och tydligt sätt kunna klargöra skillnaden mellan asyl och uppehållstillstånd av humanitära skäl. Därför vore det på plats att överföra asylprövningen till domstolarna. Domstolsbehandling skulle ge möjlighet för en person som söker uppehållstillstånd att muntligt själv argumentera för sin sak. Hans eller hennes juridiska ombud skulle få större insyn och större möjligheter att föra sin klients talan samtidigt som handläggningen skulle bli öppnare. Dörren öppnas genom det förslag som utskottet lägger fram. Herr talman! Asylrätten är en del av den svenska lagstiftningen. Därför vore det självklart att överföra asylutredningar och beslut om asyl till tingsrätter och hovrätter. Inom dessa bör det byggas upp en kompetens för hantering av asylutredningar. Det är därför som jag välkomnar propositionens förslag om att stärka rättssäkerheten och att en utredning skall tillsättas som skall se över hela rättsprocessen. Inriktningen för utredningen bör vara den som jag har redovisat. Herr talman! En del särskilda frågor i den nu gällande flyktinglagstiftningen har varit föremål för en stor och omfattande diskussion. Debatten här i dag bekräftar detta. Det gäller frågor som berör regeringens möjligheter att ta initiativ i svåra och kontroversiella fall och det gäller förvarstagande i häkte och prövning av redan beviljade permanenta uppehållstillstånd. Jag tycker att så länge inte en ny ordning är införd bör regeringen ta upp frågan om möjligheten att vid behov ta till sig asylärenden. Detta är i dag formellt sett inte möjligt. Jag är av den åsikten att det kan finnas skäl för regeringen att fundera på detta. Invandrarverket och Utlänningsnämnden åtnjuter inte så stor tilltro - milt sagt - i frågor som berör humanitära skäl. Det skall vara självklart att allt förvarstagande i häkte helt skall förbjudas. En asylsökande med rätt eller utan rätt att stanna i Sverige skall aldrig behandlas som en brottsling. Enligt utskottet skall placeringar i häkte och arrester av förvarstagna komma att upphöra. Jag utgår ifrån att detta önskemål kommer att tillfredsställas genom konkret handling. Herr talman! Den prövning som Invandrarverket i dag ägnar sig åt enligt tidigare fattade beslut av riksdagen måste enligt min uppfattning upphöra. Till mig ringer det många människor - inklusive en del som i dag är svenska medborgare - som är väldigt oroliga. Det är inte oroliga för att de skulle ha ljugit utan för det obehag som det medför när någon rotar i deras liv. Angiveri och klappjakt - som Pierre Schori tidigare talade om - är i dag en verklighet i vårt land. Det som händer är ytterst osmakligt och obehagligt. Det bör övervägas en ordning med preskription i denna fråga. Jag förutsätter att den parlamentariska rättsprocessutredningen skall behandla frågan så fort som det över huvud taget är möjligt. Jag för min del hade velat se ett konkret förslag från majoriteten i utskottet i denna för mig viktiga fråga.

Herr talman! Jag aviserade i morse att jag hade en fråga till Juan Fonseca. Han var nog inte i kammaren när jag ställde den till honom. Därför ställer jag den nu. november påstås det - jag säger inte att han har sagt det - att Juan Fonseca har sagt att om invandrarna inte får sin rättmätiga del av makten, så kommer de att ta den. Jag skulle vilja ha ett besked av Juan Fonseca: Är detta korrekt citerat? Om det är så, vad menas med att invandrarna "kommer att ta den"? Sedan har jag en annan fråga. Det sades att det inte fanns några domare som kunde förstå agerande från personer med utländsk härkomst, och därför dömdes sådana personer oftare till fängelse än andra. Jag skulle vilja höra Juan Fonsecas kommentar till dessa två frågor, framför allt när det gäller den första och påståendet om att invandrarna skall ta makten i egna händer.
Herr talman! Egentligen hör dessa frågor hemma i en annan debatt. Vi debatterar i dag flyktingpolitiken. De frågor som ställdes till mig gäller hur vi skall hantera de människor som redan bor i vårt land. Men för att göra Sten Andersson till freds kan jag säga att tidningarna brukar skriva som de vill. Jag har ingen möjlighet att påverka vad tidningarna skriver. Mycket kort: Det jag har sagt är att det är viktigt att de grupper som inte har makt får del av den så att alla skall kunna känna sig representerade. Jag hoppas att Sten Andersson nu är till freds.
Herr talman! Det är jag absolut inte. Det är alltid lätt för oss politiker att säga att vi är felciterade, att vi aldrig har sagt det som skrivs. Men jag tror faktiskt att journalisterna, om de inte är helt illvilliga, har en förmåga, en yrkeskunskap och att de har erfarenhet av att skriva vad människor har sagt. Men, okej, om det är så att Juan Fonseca aldrig har sagt att om vi inte får den rättmätiga delen av makten så kommer vi att ta den, då köper jag den förklaringen. Men jag skall ringa till Sydsvenskan i morgon och fråga dem. Tyvärr kan jag inte interpellera Juan Fonseca, vilket är synd, för i så fall hade jag i alla fall kunnat förklara vad journalisten har sagt.

Herr talman! Jag skall redovisa en motion som behandlar ett litet ämne i den stora frågeställning som vi i dag behandlar i riksdagen. I min motion tar jag upp frågan om vem som skall vara ansvarig för registerhållning av fingeravtryck. I betänkandet och i propositionen redovisas att ansvaret flyttas över till Invandrarverket. Jag tycker inte att detta förslag är bra. I dag är det Polisen som svarar för registerhållningen av de fingeravtryck som är tagna med stöd av Utlänningslagen. Polisens fingeravtrycksregister är indelat i en a-fil och en b-fil. B-filen avser asylsökande. Jag anser att Polismyndighetens kunskaper om och erfarenheter av registrering och registerhållning av denna typ i stora stycken är unika. Möjligheterna att överföra dessa kunskaper till Invandrarverket får bedömas som begränsade. Jag ser heller ingen anledning till att Invandrarverket nödvändigtvis måste ta ansvar för registerhållningen. Verkställighetsutredningens förslag är dessutom att Polismyndigheten även fortsättningsvis bör vara registermyndighet. Visserligen finns det i nuvarande system, där Polismyndigheten svarar för registrering av de fingeravtryck som tas med stöd av utlänningslagen, problem när det gäller kontakterna mellan berörda myndigheter. Jag tror dock att de är av mindre natur jämfört med de problem som skulle uppstå till följd av den förändring som nu aviseras. Jag tycker därför att förslaget skall avvisas. Med anledning av detta yrkar jag bifall till motion

Herr talman! För några timmar sedan satt jag i Storkyrkan och lyssnade till Amaro från Peru, som sjöng Violetta Paras Jag vill tacka livet. Det var Fem i tolv-rörelsen som hade organiserat denna aktivitet i Storkyrkan liksom många andra aktiviteter i landet. Det var många flyktingar och många svenskar som ömsom bad och ömsom hårt kritiserade regeringen för dess flyktingpolitik. Amaro, som tackade livet, är den peruan som i våras nästan brände sig till döds i desperation över ett avvisningsbeslut. När man nu ser propositionen är det lätt att tro att den innebär väldigt stora förbättringar, att regeringen nu har tagit ett helhetsgrepp på flykting och migratinsproblematiken. Vi som är intresserade av barnfrågorna noterar att portalparagrafen från barnkonventionen har lyfts in i utlänningslagen och att den skall vara vägledande för allt arbete. Flyktingar som är upp till 18 år skall numera definieras som barn, medan gränsen i utlänningslagen har varit 16 år. Detta och annat kan lätt göra att man tror att propositionen och betänkandet innehåller en rad enbart förbättringar för barn. Skrivningarna är vackra. Men till vad förpliktigar de, och vad innebär de egentligen? Pierre Schori tog här tidigare upp att vi har anledning att känna solidarisk stolthet över alla flyktingar som Sverige har tagit emot. Men både Pierre Schori och alla vi andra vet ju att vi i dag knappt tar emot några flyktingar. De barn som skulle kunna få eventuella fördelar av förändringarna i utlänningslagen är inte särskilt många. Herr talman! Jag skulle kunna ägna hela min tid i talarstolen åt att kritisera hela det principiella resonemang som präglar regeringens proposition. Jag skulle kunna ägna hela mitt anförande åt att räkna upp det ena exemplet efter det andra, där svenska myndigheter gravt har förbisett barnkonventionen. Det är fråga om övergrepp som inte heller med de förändringar som nu aviseras kommer att kunna undvikas. Jag skulle kunna ägna hela mitt anförande åt att citera Zetterberg och flera andra talare har redan på ett väldigt bra sätt tagit upp detta, så jag skall bara göra några påpekanden. I Sverige begick vi ett allvarligt misstag när vi inte från började inkorporerade barnkonventionen i svensk lagstiftning. Jag och Vänsterpartiet hävdar fortfarande att detta bör ske. Jag vill också påpeka att utlänningslagen inte skall gå före all annan lagstiftning, exempelvis vad gäller LVU, vilket fortfarande kommer att bli fallet. Gömda barn måste få en bättre rättstrygghet. Barns asylskäl måste bedömas var för sig. Barn måste höras. Det skall inte vara de allmänna icke förpliktigande utsägelser som föreslås i betänkande och proposition. Jag accepterar inte upptrappningen av barns asylskäl, där kraven på dokumenterad självmordsrisk har stegrats. Jag undrar: Hur många ytterligare barn skall offras? Herr talman! Jag står bakom alla reservationer som Vänsterpartiet har fogat till betänkandet. Men jag vill särskilt yrka bifall till reservationen under mom. Herr talman! Jag vill också hänvisa till den motion från tvärpolitiska barngruppen i vilken vi bl.a. har tagit upp frågan om en tvåårig preskriptionstid avseende återkallelse av uppehållstillstånd. Vi kräver också att avvisningsbeslut som innebär splittring av en familj skall inhiberas, om inte särskilda skäl föreligger. Denna motion är faktiskt undertecknad av representanter för fem partier i riksdagen. Jag ser naturligtvis fram emot att de partier vilkas representanter har undertecknat motionen också kommer att stödja kraven här i kammaren. Herr talman! Jag skall inte gå vidare och ta ytterligare tid i anspråk. Jag vill bara än en gång poängtera att om vi i Sverige, som har skrivit under barnkonventionen, menar allvar, måste vi se till att den blir gällande också i praktiken. Den skall inte bara gälla svenska barn utan också de barn som har större skyddsbehov, nämligen barn som söker asyl.